Fru talman! Det är inte riktigt att enskilda näringsidkare betalar reformen. När det gäller huvudsaklig betalare har vi två delar. Dels har vi ett utrymme om 2 miljarder kronor som vi har kvar sedan vi återställde de förändringar i kapitalbeskattningen som den borgerliga regeringen gjorde - det ville vi återföra till företagssektorn - dels förändrar vi periodiseringsreglerna så att det blir framför allt de stora företagen som betalar den riktade satsningen mot små och medelstora företag. Det är företag som har 10-50 anställda som får den största lättnaden här. Den lättnaden kommer att leda till lägre investeringskostnader, mer investeringar och ökad sysselsättning. I praktiken innebär detta självklart en mycket stor satsning riktad mot små och medelstora företag och den typ av företag som är tillväxtföretag och som kommer att anställa mycket folk när vi nu går in i en konjunkturuppgång.

Fru talman! Det låter ju hoppfullt när skatteministern talar väl om små och medelstora företag. Jag fick i min hand en rapport från Lindebergs Revisionsbyrå. Man har gjort en undersökning i hela Europa bland företagare om vad de tycker är tillväxthämmande i verksamheten. I Sverige säger två av tre småföretagare att det just är skatter och sociala avgifter som hänger samman med personer som är det stora problemet. Ett annat stort problem där Sverige sticker ut markant från resten av Europa är när man förväntar sig en ägarförändring. Man kan inte föra över företaget till nästa generation. Man ser sig tvingad att sälja till utomstående. Ser ministern några problem i detta? Delar ministern den uppfattningen att detta är ett problem?
Fru talman! Det är viktigt att skingra en del myter när det gäller svenskt näringslivsklimat. Det görs ibland undersökningar där man jämför olika länder för att se var näringslivsklimatet är mest positivt. Den enkla sanningen skulle vara att företagen trivs bäst där man har lägst skatter. Men den amerikanska handelskammaren bad sina kunder att titta på 20 europeiska och andra länder för att rangordna var näringslivsklimatet är som bäst. Sverige kom på fjärde plats. Det är naturligtvis så att skatter är en del i detta, och det skall vara förmånliga skatter. Det har vi i Sverige med en bolagsbeskattning som ligger bland de lägre i OECD-världen. Men det är också så att en bra offentlig sektor och en bra utbildningsnivå har en god effekt på näringslivsklimatet. Skatter är viktiga, men även välfärd är viktigt. Det är sant som riksdagsledamoten säger att det är viktigt med goda villkor så att man inte behöver sälja sitt företag. Förmögenhetsbeskattningen är ju sådan att det arbetande kapitalet inte skall förmögenhetsbeskattas. Jag tycker att det är en viktig del i att se till att småföretag kan växa och ha ett framgångsrikt företagande utan att drabbas av en hård skattekonsekvens.

Fru talman! Det är alldeles klart att ägandet är viktigt och att företagande skall kunna vara lönsamt. Det är självklart, annars får vi inget starkt näringslivsklimat. Men Kristdemokraterna skall inte heller förenkla frågan! Det tycker jag är viktigt! Det som är helt avgörande för alla företag i Sverige är faktiskt att det finns en efterfrågan på deras produkter. Det räcker inte med hur bra och låga skatter som helst om vi har en ekonomisk situation där människor inte vågar konsumera och investera. Därför har regeringen haft en väldigt stark inriktning under en tvåårsperiod att ta landet ut ur det statsfinansiella kaos vi befann oss i. Det gör människor tryggare inför framtiden. De ser att socialförsäkringssystemen, äldreomsorgen och pensionerna håller. Då kan man också börja efterfråga. Det gynnar naturligtvis små och medelstora företag oerhört kraftigt. De har fått bära en del bördor under den här krisbekämpningen, men små och medelstora företag är också de som först känner av när konjunkturuppgången kommer i gång. Nu har ju räntorna fallit mycket dramatiskt och människor har återigen börjat konsumera och investera.
Fru talman! Jag skulle vilja ta ett enskilt ärende som utgångspunkt för en fråga till skatteministern. När Lasse Mellberg från Örebro åker till Kammarrätten i Jönköping och tjänstgör blir han förmånsbeskattad för resorna. Om han är på en lång förhandling gäller det också för hotellrummet han får där. Det händer att han får minus gentemot staten för att han tjänstgör vid kammarrätten. Än värre är det för en del norrlänningar och gotlänningar som tjänstgör vid bl.a.
Fru talman! Svaret är ja. Regeringen planerar en förändring på det här området. Det är ett allmänt intresse för hela landet och för alla medborgare att vi kan rekrytera nämndemän till tingsrätter, kammarrätter och vad det vara månde som faktiskt har sina bostäder på olika ställen i landet och i olika regioner. Därför ser vi nu över möjligheterna att göra en ändring i lagstiftningen när det gäller var tjänstestället skall anses vara. Vi överväger att placera tjänstestället i bostaden i stället för i rätten. Det innebär rent skattetekniskt att man slipper förmånsbeskattningen för reskostnaderna. Detta är en viktig fråga som har upprört många nämndemän i och med att det har kommit en lagtolkning som i och för sig är riktig utifrån dagens lagstiftning. Men vi kommer att se över möjligheterna att förändra detta. Proposition kommer att läggas fram till våren.

Fru talman! Först några ord om den artikel som baserade sig på en TT-intervju i Dagens Politikk från i går där jag diskuterade hur framtidens arbetsmarknad skulle kunna se ut i ett kort och ett långt perspektiv. Jag är väldigt noga med att skilja på det. Den arbetsmarknadspolitik som vi har fört i Sverige har varit statlig, nationell och en del av den ekonomiska politiken. Det har varit oerhört viktigt för att komma till det samhälle som vi är, nämligen ett modernt välfärdssamhälle. Där har den nationella arbetsmarknadspolitiken spelat en oerhört viktig roll. Med den höga arbetslösheten har vi tagit ett steg till en mer lokal anpassning av arbetsmarknadspolitiken. Den är fortfarande nationell men innehåller mer av lokalt inflytande. Många kulturarbetare är beroende av olika typer av AMS-åtgärder och a-kassa vissa delar på året. I och med att vi nu gör om a-kassan till en omställningsförsäkring betyder det att det kanske kommer att drabba kulturarbetarna mer än andra grupper. Därför håller vi på i mitt departement och i Kulturdepartement med var sin utredning som just handlar om kulturarbetarnas situation i den nya tiden med en ny akassa. Hur man skall skapa fler jobb inom kultursektorn är jag inte rätt person att svara på.

Fru talman! Jag håller fullständigt med. Man kan tänka sig två vägar. Den ena är att man inom arbetsmarknadspolitikens ram genom de åtgärder som står till buds använder dessa för just kulturen. Det är ingenting som hindrar det, och det görs också på en del håll. Den andra är att det på Arbetsmarknadsdepartementet finns särskilda medel att söka under två olika anslag till projekt av olika slag, vars syfte skall vara att på sikt skapa arbete. Där passar kulturansträngningarna väl in.
Fru talman! Ministern talar om vad som händer på kort och på lång sikt och vad som händer utöver det vi diskuterar i dag. Då är ett viktigt att ta med vad som händer inom EU:s sysselsättningspolitik. En rapport har i dagarna lagts fram som handlar om hur man skall bekämpa arbetslösheten. Jag tycker att det är viktigt att ha med också den frågan i det här perspektivet.
Fru talman! Det är alltså en rapport - Joint Report, som det heter på engelska - som finans och arbetsmarknadsministrarna diskuterade förra veckan i Bryssel och som i dag och i morgon kommer att diskuteras i Dublin. Det som är litet roligt ur ett svenskt perspektiv är att den, med något eller några undantag, genomgående är oerhört svensk. Den handlar alltså om en sund ekonomi. Den röda tråden är att det är utbildning och kompetenshöjning som gäller. Man talar mot låg utbildning och låga löner och därmed ökande klyftor. Man talar för en aktiv arbetsmarknadspolitik osv. Jag tycker att vi i det sammanhanget kan känna oss rätt så stolta över att ha varit med och påverkat i en riktning som vi tycker om.
Fru talman! Det arbetsmarknadsministern nu säger är en kraftig dementi av de påhopp som vi har fått när det gäller möjligheten att över huvud taget uppnå någonting i EU-sammanhanget på det här området.

Fru talman! Jag har ett par frågor till inrikesminister Jörgen Andersson. Den första frågan är: När tror inrikesministern att kommunsektorn kommer att sluta minska antalet sysselsatta? Vilket år tror ministern att det händer? Den andra frågan är: När kommer kommunsektorn att få de pengar som ministern har talat om? Blir det under 1997, eller skall man vänta till valåret 1998?
Fru talman! Regeringen tillförde tillsammans med Centerpartiet kommunsektorn 3 miljarder kronor i höstas. Det finns en riksdagsskrivelse på det. Det kommer att underlätta kommunernas budgetbehandling för 1997. Hälso och sjukvårdsutredningen har kommit med sitt betänkande där man talar om behov inom äldreomsorg och sjukvård. Vi vet att detta är resurskrävande saker. Vi har från regeringens sida sagt att vi nu bereder frågan huruvida vi behöver tillföra ytterligare resurser för 1998/99. Vår bedömning är att det behövs. Vilken teknik vi skall använda, storleken på dessa tillförda resurser håller vi på att bereda. Personalsituationen inom kommun och landstingssektorn är sådan att antalet sysselsättningstillfällen förvisso minskat, men antalet människor som blivit uppsagda är litet. Man har klarat detta på ett naturligt sätt. Då är den statliga sektorn betydligt mer kraftfull i det sammanhanget. När vi tittar framåt är vår bedömning att man inte kan klara eventuella neddragningar med naturlig avgång, utan då blir det tal om neddragningar. Det är därför som vi nu anser att kommun och landstingssektorn är så viktig, inte bara ur kvalitetssynpunkt utan också genom att den spelar en aktiv roll för att halvera arbetslösheten. Min bedömning är att det icke kommer att vara några större personalminskningar framöver.
Fru talman! Om statsrådet får decemberlönen i november, tycker statsrådet att han fått mer pengar under det året? När får kommunerna mer pengar - 1997 eller valåret 1998? Inga fler personalminskningar i kommunsektorn, säger statsrådet. Det är oerhört positivt. Jag är oerhört glad. Då måste nog pengarna fram redan under 1997.
Fru talman! Av de 3 miljarder som jag hänvisade till finns 2,6 miljarder upptagna i skatteunderlaget. De 400 miljoner som vi tillför går till de kommuner som har flyktingbekymmer. Om vi håller oss till de 2,6 miljarderna kan jag säga att både finansministern och inrikesministern har garanterat att kommunerna vid den skatteförändring som görs och den uppbörd som skall göras för 1999 får behålla dessa pengar i förhållande till skatteprognosen. Jag sade att min bedömning är att antalet anställda icke kommer att minska i någon omfattande grad framöver, om vi också är beredda att tillföra resurser till kommun och landstingssektorn. Jag sade också att den frågan håller vi på att bereda i regeringskansliet. Därför kan jag inte i dag svara på vilken teknik vi kommer att använda och när förslaget kommer att läggas fram.
Fru talman! Så här några dagar före jul när riksdagen har sin sista frågestund är det angeläget att den här frågan diskuteras och tas på stort allvar. Det finns i vårt land, i dessa dagar när vi kanske prioriterar annat, människor för vilka det här är den allra viktigaste frågan. Jag vill också påminna om att de pengar som nu har betalats ut bara är ett förskott. Jag vill fråga när de riktiga pengarna kommer fram. Även om vi har en svår ekonomisk situation i vårt land, har vi pengar. Utmaningen är hur vi använder dessa pengar. Jörgen Andersson trodde vidare inte att det skulle bli några uppsägningar. Det är ju planerat att det skall bli mellan 30 000 och 40 000 uppsägningar under de närmaste tre åren. Om man inte vill att det skall bli så, måste man snabbt tala om vad som skall göras i stället.
Fru talman! För tredje gången säger jag nu att vi har räknat upp skatteunderlaget. Med den skatteavräkning som sker 1999 har vi nu garanterat att om de prognoser som regeringen förutskickat inte slår in, är vi beredda att stå för mellanskillnaden för kommuner och landsting. Alltså är det inte fråga om något förskott utan om reella pengar, som kommunerna kan använda i sin budget. Det är också värt att notera att när vi nu har klarat en av de största statsfinansiella saneringarna, som har givit Sverige ekonomisk styrka, kommer naturligtvis kraven på olika åtgärder att växa. Men vi har också sagt att det i det läget är oerhört viktigt att vi håller fast vid det som vi har uppnått. Är det någonting som skall prioriteras, är det verksamheter framför bidrag, och det är kommun och landstingssektorn som står för den stora delen av verksamheten. Detta är socialdemokratisk politik, och på denna punkt är vi mycket tydliga.
Fru talman! Om det bara vore orden som skulle gälla, skulle jag vara glad över det som Jörgen Andersson har sagt, men människorna måste också få se att det sker något. Jörgen Andersson sade nyss att han inte trodde att man klarade sig med de här pengarna, men vad är det för signaler som Jörgen Andersson och Socialdemokraterna behöver? Det hjälper inte med tidningsrubriker och med människor som ringer och hör av sig på annat sätt. Det räcker uppenbarligen inte heller med HSU 2000, som har uttalat att det behövs 15 miljarder i friska pengar fram till år 2000 för att garantera god vård och omsorg. Jag måste få ett klarare besked om att regeringen verkligen vill prioritera vård och omsorg under den kommande tiden.
Fru talman! Vi har varit mycket tydliga på den här punkten. Vi har också visat i handling tillsammans med Centerpartiet att vi har tillfört kommunsektorn resurser. Det samarbetsparti som kd har valt att samarbeta med, Moderaterna, vill dra bort 8 miljarder från samma sektor. Hur kan ni samarbeta med ett parti som vill dra bort 8 miljarder från kommun och landstingssektorn samtidigt som ni här kritiserar oss som tillför sektorn 3 miljarder?
Fru talman! Vi har under de senaste veckorna ett antal gånger här i kammaren hört argumentet att vi på något sätt skall ta ansvar för moderaternas politik. Vi kristdemokrater kämpar för vår politik. Regeringen och alla väljare skall veta att vi kristdemokrater kommer att arbeta för våra huvudfrågor, och för oss är vård och omsorg ett av de allra högst prioriterade områdena.
Fru talman! Jag förstår att detta är besvärande för kd, men faktum är att ni vill regera tillsammans med moderaterna. Då får ni väl acceptera att det är den större av er som bestämmer, och denne har sagt att man vill dra bort 8 miljarder från kommun och landstingssektorn. Hur rimmar det med den omsorg som ni har om samma sektor? Det är besvärande för er, och jag förstår att ni har svårt att assimilera det.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsministern. Försvarsministern har ofta påpekat hur viktigt det är att det kommer in fler kvinnor i försvarets mansdominerade verksamhet. Under den senaste tiden har vi hört talas om att det verkar som om de här kvinnorna, fastän de är få, inte blir så väl behandlade. Jag vet också att försvarsministern har engagerat sig i debatten.
Fru talman! Det är en mycket viktig fråga som Karin Wegestål ställer. I den försvarspolitiska proposition som vi i morgon skall behandla här i kammaren lyfter vi särskilt fram kvinnan i försvaret. Regeringen föreslår en rad insatser för att få fler kvinnor till försvaret men också för att få dem som har valt försvarsarbete som ett framtidsyrke att stanna kvar i försvaret. Jag hoppas att riksdagen i morgon kommer att ställa sig bakom de här riktlinjerna. Vilka riktlinjer är det då fråga om? Jo, vi vill utveckla det projekt om den kreativa olikheten som Försvarsmakten på ett framgångsrikt sätt bedriver. Vi vill ge pengar och administrativt stöd till de nätverk för kvinnliga officerare som finns. För att öka antalet kvinnliga officerare måste basen breddas, dvs. fler flickor måste frivilligt mönstra in i försvaret. Jag vill att det skall sättas in speciella pengar för att förbättra informationen. Jag tror att skolorna, tidningarna och etermedierna härvidlag är mycket betydelsefulla. Det är också väldigt viktigt att vi alla när vi träffar gymnasieelever - jag missar aldrig det - pekar på försvarsyrket som en framtidsverksamhet med fördelar och att kvinnorna är välkomna både att mönstra och att bli officerare. Det som jag här har nämnt exempel på kommer jag att följa upp i det regleringbrev som regeringen skall ge Försvarsmakten redan i december månad. Jag avser också att avdela en särskild tjänsteman på Försvarsdepartementet för att i fortsättningen uteslutande ägna sig åt dessa frågor. Både regeringsledamöter och riksdagsledamöter kan delta i opinionsarbetet för att stärka kvinnornas roll i försvaret och för att få kvinnor att satsa på försvaret.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag har också en följdfråga. Detta är ju ett speciellt område, som det säkerligen inte är så lätt att komma in på för de unga flickorna. På gymnasienivå har man kommit fram till att det är bra att ha speciella flickgrupper på de tekniska områdena, där flickorna i lugn och ro kan sätta sig in i de aktuella områdena utan att blandas med pojkar, som har ett helt annat ingångsläge. Jag skulle vilja veta om det i samband med planeringen för detta på någon nivå finns tankar om att ha särskilda utbildningsgrupper för de unga flickor som kommer in som värnpliktiga. Då kan de innan de bestämmer sig för en plikttjänstgöring och utbildning tillsammans med de andra få möjlighet att rota sig i miljön.
Fru talman! Jag lovar att ta fasta på det uppslag som Karin Wegestål har fört fram och att ta med mig det till Försvarsdepartementet för att se på vilket sätt vi kan aktualisera de här idéerna. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi drar nytta av de erfarenheter som kvinnliga officerare och aspiranter i dag har av sitt arbete i försvaret. Jag inbjuder samtliga riksdagens ledamöter att vid sina resor ut till förbanden verkligen ta upp samtal med de kvinnliga officerarna för att lyssna på deras erfarenheter. Tillsammans kan vi bryta litet av det dödläge som jag tycker i dag finns i rekryteringen av kvinnor till försvaret. Försvaret skall bestå av både män och kvinnor, och kvinnor har rätt att ha en yrkesframtid inte bara i flygvapnet och i marinen utan också i armén.
Fru talman! Chile har på nytt öppnats för svensk export av krigsmateriel. Kockums vill sälja ubåtar, Saab vill exportera JAS och Bofors får kontrakt på olika vapen till armén. Det har i dag framkommit att Försvarsmakten har bekräftat försäljning av ett svenskt fartyg, Älvsborg, till Chile. Fartyget skall leveras våren 1997 och är beväpnat med kanoner från Jag vill vända mig till statsrådet Pagrotsky och fråga om det verkligen är rimligt att öppna Chile för vapenexport. Chile är ett land där Pinochet fortfarande är arméchef inom krigsmakten och har ett mycket stort inflytande. Jag är också mycket nyfiken på vad statsrådet har att säga till de ungefär 200 exilchilenare som har protesterat mot planerna på svensk vapenexport till
Herr talman! De exilchilenare som skrev en artikel i en dagstidning i förra veckan menar att vi inte skall sälja till Chile därför att landet inte behöver denna typ av utrustning, och att man borde använda sina pengar bättre i Chile. I Chile råder numera demokrati, och det är upp till Chiles folk att bestämma hur de vill använda sina skattemedel. Vi i Sverige kan ha synpunkter på och åsikter om det, men det är inte vår sak att fatta beslut om det. Jag tycker att vi skall välkomna att Chile nu har fått en demokratisk beslutsprocess, och respektera de resultat den processen leder till. Vad i övrigt gäller de olika försäljningar, den marknadsföring och annat som Annika Nordgren tar upp har de passerat den prövning som görs i myndigheten, och kanske i något fall tidigare i regeringen. Då har bedömningen gjorts att Chile nu i de avseenden som gäller just de aktuella vapnen - jag kan inte bekräfta dem i detalj - uppfyller de krav som svensk lagstiftning ställer vad gäller mänskliga rättigheter och risk för krig och inbördeskrig.
Fru talman! Förmodligen har Chiles folk inte så mycket att säga till om. Jag håller inte riktigt med om statsrådets beskrivning av Chile som den demokrati han vill framställa det som. USA har ett förbud mot export av högteknologiska vapensystem till Chile. USA:s ambassadör i Chile har nyligen sagt att man vill behålla vapenembargot eftersom den civila regeringen inte kontrollerar krigsmakten. Ett exempel på det är att presidenten inte har rätt att omplacera militära ledare. Ett annat exempel är att Pinochet 1980 införde en konstitution som garanterar krigsmakten 10 % av inkomsten från Chiles omfattande kopparexport. Jag tycker att regeringen givetvis har ett övergripande ansvar för vapenexporten. Min fråga blir därför återigen om statsrådet anser det rimligt att öppna
Fru talman! Innebörden i mitt svar är att jag tycker att i de konkreta fall som har varit uppe hittills och där tillstånd har givits, t.ex. JAS, har detta varit rimligt. I frågan huruvida Chile är en demokrati eller inte är min uppfattning att Chile uppfyller goda krav på demokrati. Där finns begränsningar i demokratins räckvidd, om man uttrycker det så, och Pinochet sitter kvar som arméchef. Men försvarsministern är en civil politiker liksom de ledande befattningshavarna, statssekreterarna för de olika vapenslagen och andra. Vad gäller armén är jag inte medveten om att det pågår någon försäljning av svenska vapen.
Fru talman! Nu till en helt annan fråga, som det brukar heta. Den är riktad till statsrådet Maj-Inger I mars i år flyttades utbetalningarna av barnbidragen från den 20 till den 27. På det tjänade staten 50 miljoner kronor, men det innebar också att redan väldigt hårt pressade barnfamiljer nu pressas i onödan, som jag ser det, i slutet av varenda månad. Jag har sett i tidningarna - och jag hoppas att det också har blivit så - att regeringen har beslutat betala ut barnbidraget den 20 just den här månaden för att barnfamiljerna skall ha råd att köpa mat och en del julklappar. Men vore det inte lika bra att lyssna på barnfamiljerna och återinföra den gamla utbetalningsdagen, den 20? Nu har ju redan besparingen naggats i kanten i och med att utbetalningsdagen flyttats under en månad.
Fru talman! Det är riktigt - regeringen har beslutat att i december månad skall man i all framtid få barnbidraget till jul. Jag tror att det är en viktig förändring. När vi i regeringen har försökt hitta möjliga besparingar i den svåra situation som Inger Davidson också är väl medveten om att statens finanser befunnit sig i har vi naturligtvis också försökt hitta sådana besparingar som inte skall vara allt för smärtsamma. Ändrat utbetalningsdatum har varit en sådan besparing. Det gäller ju också pensionerna, där regeringen har senarelagt utbetalningen för att den vägen helt enkelt spara pengar på ett något mer skonsamt sätt än att dra ned nivåerna på bidragen.
Fru talman! Det är ju precis tvärtom! Det är just den här besparingen som barnfamiljerna har reagerat mest emot. Den gör det nämligen så extra jobbigt i slutet av varje månad. De har stått ut med sänkta barnbidrag, sänkt flerbarnstillägg, sänkt föräldraförsäkring och en massa andra saker. Därför tycker de inte att de ovanpå detta skall behöva kämpa med att inte ha några pengar alls att röra sig med mellan den Jag tycker att detta visar att regeringen inte vet hur det ser ut hos barnfamiljerna. De sparar och de har varit med på många besparingar, men det här är en onödig besparing. Jag tycker att regeringen borde kunna erkänna det och dra tillbaka beslutet.
Fru talman! Det är lika många dagar i varje månad. Första gången, när det handlade om en veckas förändring av utbetalningsdagen för barnbidraget, känns detta naturligtvis. Men sedan ser det ju så att säga likadant ut varje månad. Förändringen i utbetalningarna av pensionerna har skett mer successivt, eftersom den i slutändan handlade om fler dagar. Jag vill nog påstå att regeringen väl känner till hur det ser ut hos många barnfamiljer. Därför var det också viktigt att förändringen i utbetalningen kunde göras just till jul.

Herr talman! Jag vill naturligtvis tacka Hans Andersson för hans stöd för motionen, som kom fem över tolv som ett utdelat rättelseblad. Det som skiljer Hans Andersson och oss motionärer åt är att det är vi som har lagt fram motionen. Det är vi som har drivit denna fråga väldigt länge. Det som också skiljer Vänsterpartiet från oss är att vi säger att det inte skall kosta mer pengar. Vi menar att det skall ske en omfördelning. Det är det som motionen handlar om. Det trodde jag att Hans Andersson hade läst. Vi säger just att vi vill kunna använda a-kassa, utbildningspengar, AMS-pengar och andra pengar för att det är bättre att låta kvinnorna arbeta än gå på bidrag. Det är det som skiljer våra förslag åt. Sedan tror jag att vi har samma ambitioner och tycker att det är viktigt att låta kvinnorna gå tillbaka till den offentliga sektorn, men det är ändå viss skillnad mellan våra sätt att se på saken. Jag är naturligtvis tacksam över att det är många i riksdagen som står bakom våra krav.

Herr talman! Problemet i dag är ju att Hans Andersson och de andra som sitter i utskottet inte har begärt remittering eller att finansutskottet skall studera motionen. Hade ni gjort det hade denna debatt varit helt annorlunda. Då hade vi haft det underlag som alla efterfrågar för att kunna ta ställning till frågan om akassan. I dag är 97 % av a-kassan statsbidrag, så varför skulle vi inte kunna fundera på detta förslag? Vi vet att det flesta svenskar i dag tycker att det är bättre att gå i jobb än att leva på bidrag. Det finns en nyansskillnad. Jag vill veta om inte Hans Andersson tyckte att det var konstigt att man i arbetsmarknadsutskottet inte insåg att motionen behandlades av fel utskott. Det borde ha remitterats. Då hade vi haft chansen här i dag. Det är därför vi menar att vi kommer att komma tillbaka i denna fråga. Det finns ingen chans för riksdagen att ta ställning i dag. Det är trist. Har man dålig ekonomi går man inte in i en affär och säger att man skall ha en soffa, men att man inte bryr sig om vad den kostar eller om den passar hemma. Verkligheten ser inte sådan ut. Det är därför vi är tvungna att hantera frågan som vi har gjort. Jag beklagar det.
Herr talman! Miljöpartiet och jag tycker också att motionen är bra. Vi har i vår budget föreslagit att man skall överföra 15 miljarder totalt till kommunerna. Det skall komma kvinnorna i offentlig sektor till del, så att de kan få riktiga jobb och inte behöver sluta och sedan börja igen under andra omständigheter i samma yrke. Vi beräknar också att vi genom den arbetstidsförkortning och den allmänna skatteväxling vi har föreslagit skall kunna hjälpa kvinnorna i offentlig sektor. Jag stöder motionen. Jag har inte riktigt samma invändningar som Hans Andersson. Jag vill ge mitt stöd till Inger Segelström och hoppas att vi kan komma tillbaka till frågan.
Herr talman! Som Barbro Johansson säkert har uppmärksammat har vi också en annan motion som heter A814, som just behandlar arbetstidsförkortningen. Den är inte med i detta betänkande utan kommer när vi behandlar arbetstidsfrågan som helhet. Det är väl känt vad vi tycker. Jag skulle vilja ställa samma fråga till Barbro Johansson som jag ställde till Hans Andersson. Var Barbro Johansson med och föreslog utskottet att denna motion skulle remitteras till finansutskottet, så att vi kunde få det underlag vi behöver i dag? Frågan är omöjlig att besvara om vi inte får med den ekonomiska aspekten. Det som skiljer Miljöpartiet och oss åt är att vi inte säger att det behövs mer pengar. Vi skall omfördela pengarna och riva murarna. Det är det som skiljer Miljöpartiet och oss åt.
Herr talman! Vi har redan detta förslag inlagt i vårt budgetförslag, i och med att vi för över mer pengar. Vårt förslag om arbetstidsförkortning är också med i betänkandet. Där har vi pengar. Förslaget ligger där redan. Något svar på frågan om remittering till finansutskottet kan jag inte ge. Jag har för litet erfarenhet av riksdagsarbete för att kunna veta det.

Herr talman! Jag tycker att den argumentering som Inger Segelström framför är oerhört viktig. Utåt bland allmänheten och opinionen är frågan om de 100 000 jobben i offentlig sektor något av en symbolfråga när det gäller kvinnors rätt till arbete på de villor som männen alltid har haft. Jag vill också påminna om den attitydförändring - den har vi diskuterat tidigare - som har skett under 90-talet gentemot den offentliga sektorn. Den är naturligtvis oerhört glädjande för alla oss som vill ha en stark offentlig sektor. Det är klart att den attitydförändringen också så småningom kommer att speglas i politiken. Många pratar om omfördelning. Det låter oerhört enkelt, men det rymmer också en hel del ideologiska fallgropar att flytta pengar från a-kassan och in i den offentliga sektorn. Det är därför det inte är så enkelt att bara ta pengarna och låta personen arbeta. Det finns lönepolitiska och andra aspekter på det. I Kalmarmodellen har vi gjort detta i form av en försöksverksamhet med en påplussning. Det skall vara mer betalt än i a-kassan. Den modellen håller nu på att utvärderas av Växjö högskola. Låt mig också säga några andra saker. Det finns brytprojekt om ligger på AMS - 30 miljoner för nästa år - för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Antalet kvinnliga företagslån har tiodubblats sedan vi fick en socialdemokratisk regering. Vi vill också ha en lönestatistik uppdelad på kön. Det ligger också bland det vi skall besluta om. Det skall göras en utvärdering av arbetmarknadspolitiken avseende kvinno och mansperspektivet. Fem miljoner går till JÄMO. Ett antal kvinnoprojekt ligger för beredning hos mig, däribland Socialdemokratiska kvinnoförbundets, som har till syfte att stärka kvinnors rätt till arbete. Det händer en hel del, trots att det inte händer just nu.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för denna positiva syn på kvinnors arbete. Det tror jag är viktigt. Vi måste synliggöra frågan, för den är obegriplig för alla människor utanför detta rum. Det hade varit intressant - det måste arbetsmarknadsministern hålla med om - att få motionen belyst ur alla synpunkter. Vi hade t.ex. kunnat få se vilken lagstiftning som skall förändras och hur man skulle kunna klara det om finansutskottet hade fått titta på motionen.
Herr talman! Utan att kunna alla detaljer i den motion som Inger Segelström refererar till vill jag ändå säga att principen att flytta pengar är någonting som vi försöker analysera på departementet.
Herr talman! När jag får veta att man åtminstone håller på att analysera principerna tycker jag att jag har kommit längre än vad jag har gjort i utskottet. Det tycker jag är ett stort steg framåt. Det vill jag tacka för.

Herr talman! Låt mig först tacka utskottets majoritet för ett bra jobb när det gäller min motion om möjligheterna till ett arbete i Samhall. Genom utskottets positiva behandling och genom att ledningen för Samhall nu också vidtar åtgärder blir konsekvenserna inte så svåra för de arbetshandikappade som jag tidigare befarade. Jag vill med skärpa understryka att de vidtagna åtgärderna enbart betyder att ingen arbetshandikappad behöver friställas från Samhall. Det är i ett större sammanhang i högsta grad otillräckligt. Upp emot 100 000 arbetshandikappade står fortfarande utan arbete och kan tydligen inte heller räkna med att få jobb under 1997. Såväl möjligheterna till arbete hos Samhall som lönebidragsmöjligheterna är såvitt jag förstår nu stängda. Låt mig hoppas på att den utredning som pågår öppnar nya möjligheter till arbete för personer med någon form av handikapp. Herr talman! Personer med handikapp är en svag grupp på arbetsmarknaden. De demonstrerar inte, de protesterar inte men de vill inget hellre än att få ett jobb utifrån sin arbetsförmåga. Flera personer i 30-årsåldern har den senaste tiden ringt och/eller träffat mig för att meddela sin förtvivlan över att läkare och personalansvariga i bl.a. Samhall har tagit upp frågan om förtidspension i stället för jobb. Detta är naturligtvis ett direkt dåligt sätt att behandla arbetsvilliga människor. Det gäller pensioner, det gäller rehab-pengar, det kan t.o.m. gälla akassa. Det finns pengar i systemet, påstår jag. De kunde mycket väl användas för jobb i Samhall eller ett arbete med lönebidrag. Allt måste vara bättre än det passiva stöd som dessa personer nu i många fall erbjuds. Herr talman! När nu ekonomin börjar bli bättre måste de som behöver vår hjälp mest få den först. Vad vore bättre än att använda resurser för att sätta arbetshandikappade i arbete i stället för pensioner eller liknande. Jag tror, som Samhall också har visat med sina beräkningar, att samhället i vid mening skulle tjäna mellan 20 000 och 50 000 kronor per person på att ge dessa människor meningsfulla arbeten i Samhall eller med lönebidrag i stället för passiva åtgärder. Herr talman! Jag lovar definitivt att komma tillbaka i de här frågorna.

Herr talman! En fanfar till de professionella yrkesdansarna. Det finns kulturarbetare som tar egna initiativ för att komma åt arbetslösheten. Det finns många olika kulturarbetare som försöker. Yrkesdansarna är en grupp. Deras karriär ligger på topp i 25 Dansarna är naturligtvis proffs med idéer och uppslag att förmedla till alla inom branschen när det är dags att byta jobb. När nu dansarna själva föreslår ett eget rådgivningscentrum svarar utskottet att de dansare som vill byta jobb kan göra det inom ramen för befintlig förmedling. Utskottet visar med det svaret att man inte har begripit någonting. Det är inte fråga om de vill byta jobb, utan att de måste byta jobb. Det ligger inbyggt i själva arbetets karaktär. Det är inte lätt att byta jobb i 40-årsåldern. Det vet vi alla. Här kommer en utsträckt hand från proffs inom området. Ta då den handen och hjälp människor till självhjälp i stället för att inta en så självtillräcklig attityd. Verkligheten talar nämligen ett annat språk.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde replikväxlingen kring Inger Segelström med flera debattörer. Jag hörde då hur statsrådet tog ordet och sade kloka saker. Jag har hört statsrådet Margareta Winberg säga sådana saker förut. Då har jag tänkt ibland litet elakt tänkt: Tänk om den personen vore statsråd och kunde genomföra de där bra idéerna. Sedan har jag tänkt: Det är hon ju. Nu skall jag inte vara elak. Jag tror att det börjar röra på sig. Jag hörde i dag Jörgen Andersson säga att vi skall ge mer pengar till kommunerna. Det är ju bra. Jag hoppas att det sker 1997 och att man inte väntar till valåret 1998. Till Inger Segelström vill jag säga att den enkla metoden att lösa det här problemet är faktiskt att ge kommunerna mer pengar. Då behöver de inte avskeda och minska antalet sysselsatta. Och då kan man betala ut mindre pengar från a-kassan. Det är den enklaste metoden. En jätteenkel metod är att sänka arbetsgivaravgifterna för kommunerna. Då slipper man fundera. Kostnaderna för a-kassan minskar, kommunerna får pengarna direkt. Det finns inget tekniskt krångel. Det är det som vi i Vänsterpartiet har föreslagit. Jag tycker att s-kvinnorna skall nappa tag i det och tillsammans med v-kvinnorna och en massa v-män driva på. En hel del andra här i kammaren tycker nog att det här är ganska klokt. Det tycker ju t.o.m. statsrådet. Vi har en lösning. Nu gäller det att ni driver på. En annan sak är att vi framför allt behöver fler privatanställda så att vi får in skattepengar netto. Vi ska hindra att det blir färre i kommunerna så att vi tryggar välfärden och tryggar livskvaliteten i det här landet. På två ben ur krisen. Det är Vänsterpartiets ickepopulistiska sakliga realistiska politik som regeringen nu kanske börjar närma sig.

Herr talman! Inledningsvis avser jag att behandla en del formalia, för att därefter diskutera hur vi moderater vill forma en regional utveckling som är framåtsyftande och långsiktig. Som den nya budgettekniken ser ut, anser jag att det inte är meningsfullt att kommentera regeringens olika detaljförslag. Vår regionalpolitiska ram skiljer sig från regeringens, och vi har utvecklat våra förslag i motionerna A304 och A418 samt i ett särskilt yttrande till arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2. Herr talman! Jag vill vara mycket tydlig och särskilt understryka att vi anser att detta särskilda yttrande har samma tyngd som en reservation. Vi har därför inte några egna reservationer till de olika detaljbesluten och kommer att så gott som genomgående avstå vid eventuella momentvisa voteringar. Vi gör det för att markera att vi ser vår politik som en helhet, med en helt annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Detta har vi redogjort för i vårt särskilda yttrande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11, som gäller översyn av regionalpolitiken. Till detta återkommer jag. Hela Sverige skall leva - så lyder Folkrörelserådets motto. Jag tycker att det på ett bra sätt sammanfattar vad regionalpolitiken syftar till. För mig betyder det förutsättningar för utveckling och tillväxt i landets olika delar. För regeringen betyder det emellertid att likvärdiga levnadsvillkor skall skapas för medborgarna i hela riket. Det är en målsättning som det måste vara omöjligt att uppnå. Mål skall vara tydliga, realistiska och mätbara. Regeringens mål uppfyller knappast något av dessa kriterier. Jag ifrågasätter det vettiga i att ha en målsättning formulerad på det sätt som regeringen har. Det centrala är väl snarare att tillvarata de skiljaktigheter - de skilda möjligheter - som finns i ett land med så geografiskt olika förutsättningar som vi har i Sverige. Menar regeringsföreträdarna att det skall finnas samma förutsättningar för älgjakt i Kungsträdgården i Stockholm som jag har i mina hälsingeskogar? Eller skall vi ha samma lättillgänglighet till Operan eller andra kulturevenemang som stockholmaren har? Jag tror inte att regeringen menar det. Det är knappast heller realistiskt att skapa den renhet i miljön i storstaden som Norrland kan erbjuda. Framför allt vill vi i Hälsingland inte ha samma luftkvalitet som i Stockholm. Vi moderater har formulerat det regionalpolitiska målet så att goda förutsättningar skall skapas för olika regioners och människors möjlighet till utveckling och därigenom bidra till nationell tillväxt och internationell konkurrenskraft. Målet är tydligt. Vår avsikt är att såväl ta till vara enskilda människors möjlighet att växa och utvecklas som att se till att olika regioner kan utvecklas med utgångspunkt i sina förutsättningar. Regeringens uppställda mål är alldeles för diffusa för att fungera som ett effektivt styrinstrument. Som utskottet också konstaterar består eller t.o.m. ökar den regionala obalansen, trots alla miljarder som pumpats in under årens lopp i olika regioner i landet. Ett nytt synsätt på regionalpolitiken måste till. Vi lever i en ny tid. Näringslivet, arbetsmarknaden och människors vardag genomgår för närvarande omvälvande förändringar. Produktionsvillkoren förnyas och genom ökad rörlighet hos företagen och genom ökad kunskap möter Sverige hårdare konkurrens från andra länder och världsdelar. Samtidigt får vi bättre tillgång till nya marknader, nya produkter och ny kunskap. Genom ny teknik öppnas möjligheter för regioner och individer. Politiken, herr talman, är emellertid den samma som styrt de regionalpolitiska insatserna under 10, 20 De regionalpolitiska medel som vi i dag diskuterar omfattar de som allmänt benämns den lilla regionalpolitiken och som består av en flora av företagsstöd. Den omfattar dock endast en ringa del av det som kan ge utsatta områden en möjlighet att utvecklas. Enligt vad vi har erfarit finns tillräckliga indikationer på att den stödfilosofi som är förhärskande mer är till skada än till nytta om man ser i ett längre perspektiv. En överväldigande del av stöden går till projekt som ändå skulle ha tillkommit eller tränger ut satsningar som annars genomförts av andra aktörer. Och den övriga delen bidrar till att konservera befintliga strukturer, strukturer som visat sig försvåra mötet med en ny tids villkor. På tvärs mot den förhärskande uppfattningen vågar jag hävda att Norrland skulle ha haft det lika bra utan alla stödmiljarder under årens lopp. Företag skulle ha givits möjligheter att stå på egna ben och därmed kunnat anpassa sin verksamhet till marknadens villkor. De skulle därigenom ha klarat konjunktursvängningar och nya förhållanden betydligt bättre. Varför lyssnar inte regeringen på företagarnas organisationer som själva begär att företagsstöden skall avvecklas och växlas mot en företagsvänlig politik där företag kan växa och där människor får reella möjligheter att tjäna en slant på sitt stora engagemang och sin arbetstid i sina företag? Det är för mig obegripligt att regeringen inte inser att den förda politiken missgynnar tillväxt och regional utveckling. Lyssna inte bara till facket, Berit Andnor, utan även till de människor och organisationer som skall förverkliga det socialdemokratiska i dag tomma pratet om en ökad småföretagsamhet. Det som till stor del påverkar regioners utveckling är betydelsen av skattesystem och en företagsvänlig politik. Detta har regeringen totalt misslyckats med. Och inte har det blivit bättre av samarbetet med Centern. Efter sveket mot framför allt småföretagarna, med t.ex. förtida momsinbetalningar och förlängd arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen, finns tyvärr ingen trovärdighet i Centerns företagarpolitik. Regionalpolitiken ses av regeringen som ett av många fördelningspolitiska medel. Några incitament till förnyelse och tillväxt finns inte inbyggda i stödkonstruktionen. I ett längre perspektiv innebär detta att företag som borde ha lagts ned på grund av bristande marknadsförutsättningar har hållits vid liv. Ytterligare andra fokuserar sin energi på stödsökande i stället för att analysera och utveckla sin verksamhet. Vidare utbetalas regionalpolitiska stöd till statliga företag. Inte nog med att de går till svenska offentliga bolag, de går även till helägda företag från andra länder. Regionalpolitiken måste befrias från stödtänkandet och målet för dagens bidragstagare bör vara att bli oberoende av statliga transfereringar. På kort sikt finns det naturligtvis risk för att de synbara effekterna uteblir, men därefter får förändringarna genomslag och dagens stödregioner förmår lyfta. För att växla ett stödberoende mot att regionerna skall kunna stå på egna ben fordras många insatser. Vi är övertygade om att stora kunskapssatsningar måste genomföras, särskilt i utsatta regioner. Vi har därför förordat en särskild regionalpolitisk kunskapsinsats som skall byggas upp gradvis. Genom att ta till vara EU-programmen kan vi förstärka denna betydelsefulla satsning. Utbildning är en del av infrastrukturen. Men regionernas växtkraft kräver också goda transportoch kommunikationsmöjligheter som gör företagsetableringar och utveckling möjlig. Ytterliga faktorer som regionerna själva måste arbeta med enligt vår uppfattning är att förstärka de områden där regionerna har en speciell kompetens. Vi kan se flera lyckade exempel på sådana attraktionsfaktorer. Jag fick själv ett brev från landshövdingen i Kronoberg som var undertecknat med en hälsning från Glasriket. Det är säkert inte många som har missat att glasbruken och kompetensen med glas till stor del finns i Småland med omnejd. På samma sätt skulle materialtekniken kunna utvecklas i Bergslagen. Modeorden är attraktiva nischer och kluster, som innebär en samling företag som har likartade eller kompletterande verksamheter. Dessa aktörers samverkan äger rum på många plan, med inslag av konkurrens. I exemplet Bergslagen och materialteknik finns ett kompetensbälte som omfattar företag som t.ex. Sandvik, Här finns möjligheten att ta materialtekniska initiativ, vilket också för övrigt sker. I stället för att pumpa in miljoner i bidrag till företag som har dåliga framtisprognoser i denna region bör den stora kompetens som finns inom materialtekniken tas till vara. För dessa fordras inget stöd utan bättre förutsättningar för företagsamhet. Det är synd att regeringen inte inser detta. Förtida avveckling av kärnkraft och höga energiskatter motverkar möjligheterna att utveckla denna typ av företagande. Ett nytt inslag i regionalpolitiken är utnyttjandet av EU:s strukturfonder. Erfarenheterna hittills har inte varit alltför positiva. Krångel och byråkrati är nog vad människor har upplevt. Vi har också sett att det offentliga Sverige har legat bäst framme och fått största delen av bidragen. Detta är en olycklig utveckling. Herr talman! Mycket av den diskussion jag har fört rör sig inte bara om den lilla regionalpolitiken utan till stor del också om den stora. Detta leder till att om vi skall kunna uppnå målet att utveckla regionerna går det inte bara att fokusera de regionala insatserna på ett föråldrat stödsystem. Den stora regionalpolitiken måste komma med på ett helt annat sätt. De utredningar som nu arbetar räcker inte för att få en ny syn på regionalpolitiken. Därför förordar jag, i likhet med oppositionspartierna, en parlamentarisk utredning om ny inriktning på regionalpolitiken, särskilt med hänsynstagande till de nya förutsättningar som är en följd av Sveriges medlemskap i EU och Företagsstödsutredningens slutsatser om fortsatta analyser för de regionalpolitiska stöden. Det är förvånande att Socialdemokraterna och Centern inte vill ha en parlamentarisk utredning till stånd. Särskilt känner jag en besvikelse på Centern, som så helhjärtat ställer upp på Socialdemokraternas avståndstagande. Jag förväntar mig att Kjell Ericsson förklarar varför Centern inte kan stödja övriga oppositionspartiers förslag. Jag tänker inte spekulera i orsaker utan hoppas att vi får en tillfredsställande förklaring till blockeringen av en mycket angelägen utredning av regionalpolitiken. Varför stöder ni inte förslaget, Kjell Ericsson? Skall Folkrörelserådets devis "Hela Sverige skall leva" bli verklighet måste ett helt nytt tänkande tillkomma för regionalpolitiken. Detta skulle kunna bli verklighet med en bred genomgång av en framtida modern och långsiktig regionalpolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Herr talman! I det här betänkandet finns formuleringen att de grundläggande målen för regionalpolitiken skall vara en uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas i hela riket. Det är en bra målsättning, men det är en lång väg dit. Vi har ett stort och vidsträckt land med långa avstånd, och det gör att det råder olika förutsättningar beroende på var man bor i landet. Då är frågan vilka verktyg man skall använda för att ge förutsättning för att män, kvinnor, barn och ungdomar skall kunna bo och leva i hela landet. Det här betänkandet handlar egentligen om den "lilla" regionalpolitiken, men den "stora" regionalpolitiken avgör hur den grundläggande infrastrukturen ser ut i landet. Det gäller kommunikationer, utbildning, forskning och utveckling, kommunal service, kulturutbud osv. Därför har de beslut som fattas inom andra samhällssektorer mycket stor betydelse för utvecklingen i olika delar av landet. Regeringen har i propositionen angett att det finns en tendens mot en ökad obalans. Jag tycker att uttrycket "tendens" är alltför svagt i det här sammanhanget. Det är nog snarare så att Sverige är på väg att kantra igen. I början av 1990-talet ökade befolkningen i landsbygdskommunerna, och inflyttningen till de expansiva storstadsområdena verkade vara bruten. Nu ser vi att det här endast var en tillfällig positiv förändring. De senaste åren kan man återigen se att folkmängden minskar i flertalet glesbygdskommuner och då främst i stödområdena 1 och 2. Den hårda situationen på arbetsmarknaden har slagit mycket hårt mot de områden som redan före den ekonomiska krisen hade det bekymmersamt. Om man ser till utvecklingen under en 15 årsperiod har befolkningsomflyttningen varit betydande. Obalansen mellan olika delar av landet blir också alltmer påtaglig. Under 1995 visar statistik över befolkningsutvecklingen att endast 9 av 24 län hade befolkningstal som ökade. Utvecklingen under första delen av 1996 är än mer negativ. För att komma till rätta med dessa stora obalanser krävs det åtgärder på både kort och lång sikt, av både selektiv och generell karaktär. En viktig övergripande fråga härvidlag är den regionala utvecklingen och olika samhällssektorer. Bl.a. har många statliga verksamheter genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det gäller styrning, finansiering och även lokalisering av verksamheter. Den starka sektorisering som har skett är till skada för regionalpolitiken. Det är viktigt att det i stället sker en samverkan och en samordning mellan olika statliga verksamheter. Den stora förändring med storregioner som har skett inom statliga företag och myndigheter har också varit till men för den regionala utvecklingen. Vi har ett antal statliga verksamheter där det genomförts eller där man planerar att genomföra förändringar. Exempel på detta är Telia, Banverket, domstolsväsendet, åklagarna osv. I en undersökning som Statskontoret har gjort, Staten i förvandling, framgår att var fjärde statsanställd finns inom Stockholmsregionen. De andra två storstadslänen och Uppsala har också höga andelar. Övriga län har mindre än 5 % av de statsanställda. Regeringen har nu tillsatt en utredningsman, landshövding Lars-Erik Eriksson, i den s.k. REKO STAT-utredningen. Den skall analysera de regionala konsekvenserna av förändringen inom den statliga sektorn. Från Centerns sida har vi föreslagit ett moratorium vad avser förändringar av statlig verksamhet i avvaktan på den här utredningen. Det känns orimligt att det skall utredas konsekvenser av det som gjorts samtidigt som det hela tiden sker nya förändringar. Jag hoppas att vi snart skall få del av REKO-STAT-utredningen, och jag tycker att vi skall avvakta den innan vi startar en ny. Det finns ett antal områden inom regionalpolitiken som jag gärna i korthet vill beröra. Jag vill bl.a. understryka kommunikationernas betydelse. Vägar, järnvägar, flyg och telekommunikation är av stor vikt för den regionala balansen. I den infrastrukturproposition som nyligen lagts fram betonas t.ex. att infrastrukturåtgärderna bör fördelas så att de av EU utpekade stödområdena får en förbättring av restiderna som relativt sett är minst lika stor som för resten av landet. Även de mindre vägarna måste rustas upp. Därför är det bra att det nu föreslås satsningar på underhåll och upprustning. Inte minst viktigt är att de vägar som har tjälavstängning åtgärdas. Särskilt drabbas ju här skogsindustrin, vars tillverkningsprocesser kräver kontinuerlig tillförsel av färsk virkesråvara. Under en tjällossningssäsong sätts bärigheten ned på ca 19 000 km väg i landet, och 80 % av denna väglängd finns i skogslänen och i norra Dalsland. Det är alltså angeläget med en skyndsam upprustning av det finmaskiga vägnätet. Om man ser vid sidan av person och godstransporter är det angeläget att satsa på telekommunikationer. Där är det väsentligt att vi får en enhetlig taxa för Utbildningsfrågorna har också en mycket stor betydelse. Vikten av ett decentraliserat kunskapssamhälle och behovet av satsningar på folkbildningen måste betonas i detta sammanhang. Det är här värt att påminna om de omfattande satsningar som har gjorts på utbildning, inte minst på de små och medelstora högskolorna. Forsknings och utvecklingsfrågorna är också av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Inte minst betydelsefull är forskning och förädling när det gäller våra råvaror, och då kanske särskilt skogsråvaran. När det gäller näringspolitiken behandlas den i andra sammanhang. Men det är även här värt att markera de små och medelstora företagens betydelse. Jag vill påstå att Centerpartiet är småföretagens vän. Det är angeläget med ett bra företagarklimat med bl.a. låga räntor, sänkta skatter och avgifter, bättre riskkapitalförsörjning, kompetensutveckling för företagen och inte minst en översyn för borttagande av krångligheter. Jag vill här också betona jord och skogsbrukets betydelse för landsbygden, sysselsättningen, livsmedelsförsörjningen och det öppna landskapet. Det här betänkandet handlar ju, som jag sade i inledningen, om den lilla regionalpolitiken, och där finns det väl inga stora förändringar jämfört med tidigare. Men på några punkter blir det förändringar. Bl.a. kommer stöd att utgå för ombyggnad av större industrilokaler på större orter i regioner och orter med industrier på tillbakagång, dvs. inom det nya område 2. Jag vill liksom utskottet påpeka att det stöd som här möjliggörs genom EU:s olika strukturfondsprogram skall utnyttjas i största möjliga mån. Detsamma gäller landsbygdsstödet. Det kommer också att ingå i de tätorter som omfattas av EU:s strukturfondsåtgärder. För övrigt bibehålls stödområde 1 och 2 inom det nationella stödområdet, och även procentsatserna vid bidrag är oförändrade. Däremot släpps sysselsättningskravet vid investeringar, vilket jag tycker är bra. Det som jag däremot tycker är bekymmersamt är den underhandsremiss som regeringen sänt ut till länsstyrelser och NUTEK. Där finns förslag om att regionala utvecklingsbidrag, som svarar mot dagens lokaliseringsbidrag och utvecklingsbidrag, skall kunna utgå med 150 000 kr respektive 100 000 kr per nytt jobb i stödområde 1 respektive 2. Dagens nivåer för lokaliseringsbidrag är 550 000 kr respektive Den föreslagna nivån innebär de facto en reducering till en fjärdedel från gällande tillämpningar. Det här innebär att det kommer att bli nästintill omöjligt att komma upp till de stödnivåer som riksdagen har beslutat om, nämligen 35 % i stödområde 1 och 20 % i stödområde 2. Kapitalintensiva investeringar kommer därför att bli svåra att klara av, inte minst i de perifera delarna av landet. Jag förutsätter att det här förslaget inte blir verklighet utan att det kommer att revideras, för det här är någonting som går rakt emot riksdagens beslut. Herr talman! Jag vill också beröra de olika stöd inom EU:s strukturprogram som vi har att hantera. Utöver det nationella stöden har vi alltså stöd inom målområde 2, 3, 4, 5a, 5b och 6 samt Interreg och Leader. Alla dessa områden har beslutsgrupper som utgör egna myndigheter. Därtill kommer övervakningskommittéer för de olika beslutsgrupperna. Det är alltså en mycket omfattande byråkrati runt alla dessa grupper. Jag hörde i går från målområde 6 att man där hade haft revisionsbesök från NUTEK, från Riksrevisionsverket och från DG 16, dvs. enheten från EU. Nu skulle man också få besök från Europeiska revisionskontoret. Förutom övervakningskommittéerna handlar det alltså om fyra olika revisionsinstanser! Man skall också komma ihåg att för att få ut pengar skall NUTEK kontrollera beslut av den regionala fonden, AMS, den sociala fonden och Naturvårdsverkets miljöfond. Det är bestämmelser som vi har antagit här i Sverige. All denna byråkrati runt EU:s olika fonder är enligt mitt förmenande totalt fel. Hanteringen är en koloss på lerfötter. Det är risk att alla goda projekt kvävs innan de kommer igenom beslutskvarnen. Jag hoppas och förutsätter att regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förenkla den här hanteringen. Det bästa vore om man kunde bryta ned så mycket som möjligt till länsnivå. Herr talman! När det gäller olika reservationer står jag bakom dem som Centern finns med på i detta betänkande, men jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 2 och 7.
Herr talman! Moratorium, säger Kjell Ericsson angående en parlamentarisk utredning. Som jag uppfattar Kjell Ericsson är anledningen till att Centern inte vill gå med på en utredning i det här stadiet att man vill avvakta REKO-STAT-utredningen. Det reser en del frågor. Är resultatet av den utredningen enligt Centern avgörande för om det skall bli ytterligare utredningar? Om nu Centern anser att det skall bli en parlamentarisk utredning, kommer Centern då att ta ett utskottsinitiativ eller något liknande under våren? När avser man i så fall att göra det? Småföretagarnas vän, säger Kjell Ericsson. Så länge samarbetet pågår med socialdemokratin får ni nog finna er i att ha en mycket låg trovärdighet vad gäller företagsamhet och småföretagsamhet. Med de uppgörelser ni har träffat med Socialdemokraterna finns inte den trovärdigheten längre.
Herr talman! Först frågan om utredning. Som jag sade avvaktar vi REKO-STAT-utredningen. Den skall se över de olika konsekvenserna av vad som hänt med olika statliga verksamheter. Jag tycker att det är en mycket viktig utredning. Det har pågått regionaliseringar och förändringar av statliga verksamheter under en lång tid, och ingen vet egentligen hur det här ser ut nu. Man förlorar också viktiga arbetsplatser på olika ställen i landet. Därför är den här utredningen mycket viktig. Vi får se vad den leder till. Jag vill inte utesluta att det kan bli fråga om ytterligare utredningar. Jag tror också att det kanske kan bli aktuellt med en parlamentarisk utredning när allt detta är klart. Som jag sade i mitt anförande är det, inte minst när det gäller olika EU-strukturfonder och annat, krångligt och rörigt. Det är svårt att se helheten. Därför tror jag att man måste komma till en utredning i ett senare skede. Men för dagen avvaktar vi alltså REKO-STAT-utredningen. När det gäller småföretagen vill jag hävda att vi har värnat dem hela tiden. Jag gjorde det under den borgerliga regeringen och jag har gjort det nu. Dessutom har jag varit med om saneringen av ekonomin, och den har varit nödvändig. Vi var inte med på återställarna hösten 1994. Men därefter har vi varit med och återställt återställarna. Vi har fått tillbaka kvittningsrätten, sänkning av arbetsgivaravgifterna, lindring av dubbelbeskattningen, framtagande av småföretagarstöd, osv. Det är en rad åtgärder som förbättrar för småföretagen. Det gör att jag hävdar att vi kommer att föra småföretagens talan också i fortsättningen.
Herr talman! Krånglet med EU, Kjell Ericsson, är en av orsakerna till att vi vill ha en parlamentarisk utredning. Det är litet svårt att förstå varför ni blockerar detta, när Kjell Ericsson själv inser att det behövs en ny typ av regionalpolitik och att vi inte kan fortsätta i de gamla spåren, som vi har gjort hela tiden. Kjell Ericsson har själv tagit upp hur obalansen har förstärkts. REKO-STAT är förvisso en viktig utredning, det vill jag inte ifrågasätta. Men vad är det som utesluter att vi sätter i gång en parlamentarisk utredning? Jag förväntar mig att Centern inom en snar framtid tar ett initiativ. Alla andra oppositionspartier har önskat denna parlamentariska utredning, det är Centern som blockerar detta. Värnet av småföretagarna, ja, är den förlängda arbetsgivarperioden att värna om småföretagarna, Kjell Ericsson? Det är just småföretagarna som råkar mest illa ut. Om Kjell Ericsson anser att tidigarelagda momsperioder är att värna om småföretagarna har vi olika synsätt vad gäller företagsamhet. Jag har respekt för Centerns tidigare period, när vi regerade tillsammans. Då hade man den profilen. I dag har man inte en småföretagarvänlig profil. Trovärdigheten är mycket låg vad gäller Centern och företagsamheten.
Herr talman! Än en gång vill jag när det gäller den här utredningen säga att vi inte blockerar några utredningar. Men jag tycker att man skall ha respekt för sådana som pågår och se vart de leder. Skall man börja en utredning innan den pågående har avslutats, vart leder det? Vilka direktiv ger man i det läget? Skall man ha en utredning måste det bli fråga om en helhetssyn. Då kan det vara bra att ha den här utredningen i botten. Det här är ingen blockering, jag bara förklarar varför vi har gjort så här. Det är av respekt för de utredningar som pågår. Än en gång tillbaka till småföretagen. Det som man försöker glömma bort är att det var en kris i den svenska ekonomin, där kronkursen sjönk och räntan steg, mycket katastrofalt, inte minst för småföretagen. Då måste någon ta ansvaret för att komma till rätta med detta. Det har vi gjort. Det är klart att i ett saneringspaket på 126-127 miljarder finns det ingredienser som inte är speciellt smakfulla. Det skall medges. Men vi har gjort det här, och vi kommer hela tiden att förbättra förutsättningarna. Det har vi gjort. Vi har återställt återställarna, t.ex. kvittningsrätten, arbetsgivaravgifterna, lindring av dubbelbeskattningen, förbättring av arbetsrätten osv. Så kommer vi att fortsätta i den takt som ekonomin medger. Vi har tagit ansvar. De sänkta räntorna, från 13 % till i vissa fall 5-6 %, tror jag i det här fallet hjälper småföretagarna mycket mer än många andra saker. I det fallet tycker jag att vi har gjort en insats.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Politiska insatser kan i begränsad omfattning utjämna levnadsvillkoren mellan olika delar av landet. I stället bör regionalpolitiken utformas så att olika bygders och regioners unika förutsättningar att skapa goda levnadsvillkor tas till vara. Folkpartiet har under ett drygt decennium varit pådrivande för en allmän förändring av regionalpolitiken. Den tidigare lokaliseringspolitiken skulle åstadkommas genom att centralbyråkrater identifierade vilka investeringar som var nödvändiga och såg till att dessa förlades till drabbade regioner. Folkpartiet har länge förespråkat en mobiliseringspolitik som uppnås genom satsningar på kreativa människor och deras förmåga till skapande. Varje region har sina styrkor, sina unika möjligheter. Dessa kan endast tas till vara genom lokala initiativ. Tyngdpunkten i regionalpolitiken måste ligga i decentralisering, nyetableringar, småföretag och lokal samverkan. Utvecklingen måste byggas underifrån. Mobiliseringen av dessa lokala resurser kan inte kommenderas fram genom politiska beslut. Men politiken kan på olika sätt stödja, underlätta och stimulera utvecklingen. Områden som i vid mening inte räknas till regionalpolitiken blir allt viktigare. Skapande förutsätter kontakter och utbyte, därför är goda kommunikationer viktiga. Utbildning och forskning, liksom ett vitalt kulturutbud blir också allt viktigare. En politik som underlättar små och nyföretagande blir av central betydelse. Regionalpolitiska insatser blir verkningslösa om regeringen inte förmår att skapa goda betingelser för företagande och företagare. I dag hotas därför den regionala utvecklingen av regeringens brist på insikt om förutsättningar för livskraftiga småföretag. Om riskkapital dubbelbeskattas, om extra arbetsinsatser drabbas av hög marginalskatt, och om arbetsmarknaden görs inflexibel genom föråldrade regleringar hotas utvecklingen i våra glesbygder. I dag handlar det mer om avveckling än utveckling, och vilka drabbar detta? Jo, de mest utsatta delarna av vårt land. När initiativkraftiga människor satsar själva eller tillsammans, då sker en utveckling. Mycket av den mänskliga kraften finns på landsbygden. I små kommuner där förutsättningarna anses obefintliga startar ofta en positiv process. Denna vitalitet och växtkraft är en tillgång för vårt samhälle. Jag skulle vilja uppmana regeringens företrädare att ta till vara den utvecklingen. Landsbygden skall inte bara bevaras. Det gäller också att utnyttja den stora potential som vår landsbygd besitter. Det gäller att nå en balanserad utveckling där storstadsområdena avlastas och där landsbygdens fina miljö utnyttjas för tillväxt. Landsbygden erbjuder värdefulla resurser, passande infrastruktur och aktiva människor. Ett nyskapande sker i dag där landsbygden går i täten i fråga om demokratiutveckling, företagande, kultursatsningar och servicelösningar. Herr talman! Den hårda konkurrensen på exportmarknaden, inte minst för de små företagen, ställer höga utbildningskrav på de anställda. Människor kommer i framtiden att behöva komplettera sin utbildning flera gånger under sin livstid. För glesbygden är det då viktigt att det finns en god distansutbildning att tillgå. Jag vill här ta ett exempel. Statens skola för vuxna i Härnösand har en mycket god fungerande distansutbildning över hela landet. Såväl i Norrlands glesbygder som i Stockholms skärgård, som i storstaden som ute i olika delar av landsbygden. Överallt där kompetens behöver byggas upp, där finns SSVH. Genom SSVH och andra distansutbildare kan kompetensen höjas och behörighet för högskolestudier läsas in. Distansutbildningen måste också tillåtas att utvecklas för alla dem som behöver den och inte kvävas av regeringsbyråkrater som lägger fram budgetförslag utan att de har förstått det verkliga förhållandet. Herr talman! Folkpartiet har pekat på den utveckling som väntas ske i vårt land genom EU medlemskapet. Strukturfondsmedlen har skapat tillgång till utvecklingsmedel som fördelas i ett antal målområden i landet. Den utvecklingen är utmärkt och kommer att ge god effekt. Men organiserandet av målområdena får inte innebära - som Kjell Ericsson här sade - att byråkrati och krångel frodas, och inte heller att målområden skapas som inte tar hänsyn till de kulturella olikheterna runt om i Sverige. EU-medlen har också inneburit att exempelvis kustkommuner sammantaget fått en större del av de samlade stödmedlen än de mest utsatta delarna av vårt land, och så var det väl inte tänkt. Den översyn av företagsstöden som genomförts visar att fortsatta analyser är nödvändiga för flera av stöden. Transportstödet fungerar inte bra. En översyn skulle innebära att småföretagen, som har de största behoven av stöd, får en större del av kakan, samtidigt som samtliga transportmedel måste få del av transportstödet. Det viktiga måste vara att transporterna är effektiva och miljövänliga och ger företagen snabba och effektiva transporter. Systemet med de tillfälliga stödområdena måste ses över. Det är inte rimligt att en bygd tillåts att tillhöra tillfälligt stödområde i bortemot tio år. Samtidigt har EU:s stödområden inneburit att de regionala stöden fått en större geografisk spridning och därmed tunnats ut till nackdel för landets mest utsatta delar. Inte minst skärgårdarnas inplacering i stödområdet bör bli föremål för analys. Den s.k. REKO-STAT-utredningen som väntas avlämna sitt betänkande i februari 1997 behandlar effekterna av den stora regionalpolitiken. Vad sker i statens verk och styrelser? Jo, deras ambitioner till centralisering och effektivisering gör att man inte tar hänsyn till de samhällsekonomiska och regionalpolitiska effekterna. Servicen i glesbygdslänen dras undan, och därmed försämras servicen till näringsliv och kommuner. Länsstyrelsernas påpekanden nonchaleras helt enkelt. Det finns ett stort samband mellan den "stora" och den "lilla" regionalpolitiken. Utan en god infrastruktur och god service uteblir nyföretagandet, människor tvingas flytta och glesbygden utarmas. Herr talman! I reservation 11 begär den samlade oppositionen, om jag nu får säga så, en parlamentarisk regionalpolitisk utredning. Sambandet mellan den "lilla" och den "stora" regionalpolitiken, stödområdesindelningen och utspädningen av de regionalpolitiska stöden, de statliga verkens och myndigheternas ansvar samt transportstödets behov av översyn är skäl nog att tillsätta en ny regionalpolitisk utredning som tar ett samlat grepp och ger stadga och samverkan mellan den "stora" och den "lilla" regionalpolitiken. Detta bör enligt Folkpartiets uppfattning ske efter det att REKO-STAT-utredningen har lämnat sitt betänkande i februari. Herr talman! Jag noterar med stort intresse när jag läser betänkandet att såväl Socialdemokraterna som Centern i utskottet egentligen vill ha en parlamentarisk utredning. Då vill jag ställa frågan till utskottets företrädare och till Kjell Ericsson: Varför smyger ni i buskarna med detta krav? Det kostar inga pengar. Utredningen är nödvändig för att bringa ordning och reda i de regionalpolitiska arsenalerna så att statens begränsade medel används på effektivast möjliga sätt. Varför är ni så rädda att ge regeringen till känna vad vi alla önskar oss? Tycker Berit Andnor att allt är bra som det är? Herr talman! Folkpartiet kräver att noggranna konsekvensanalyser görs innan statlig verksamhet dras bort. Omstrukturering av statlig verksamhet - några exempel är post, tingsrätt, kronofogdemyndighet, polisverksamhet, m.m. - är viktig för servicen. Försvinner vitala delar av den statliga servicen i glesbygderna försvinner exempelvis också advokater, jurister och andra nyckelpersoner som behövs för den privata näringen. Att förstöra väl fungerande statlig service ute i länen leder till färre jobb och inte till fler jobb. Herr talman! Enligt vår uppfattning måste alla vägar prövas för att vända den negativa sysselsättningsutvecklingen för kvinnor i stödområdet. Arbetet för jämställdheten bör drivas utifrån kvinnors villkor i samhället. Saknas utkomst i form av intressanta jobb och goda möjligheter till eget företagande för kvinnorna avfolkas glesbygden. Då behövs inte längre några statliga insatser. Det är därför viktigt att jämställdhetsarbetet bedrivs så, att lika förutsättningar skapas för både kvinnor och män. Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet upp frågan om resurscentrum för kvinnor. I dag finns ett sådant i alla län i någon form. Men problemet är att endast 3 % av länens medel för projektverksamhet har använts för ändamålet. Det är viktigt att ett tillsynsorgan mycket noga följer upp hur länsstyrelserna fördelar medlen så att resurscentrum eller utvecklingen av kvinnligt företagande och sysselsättning får den prioritering som riksdagen avser. Denna åtgärd är viktigare än att avsätta medel till någon ny central myndighet. Min fråga till Berit Andnor är: Vad avser regeringen göra för att dessa resurscentrum för kvinnor skall bli den resurs som riksdagen har avsett? Herr talman! De utredningar som gjorts beträffande skärgårdens utveckling har inte inneburit några förslag från regeringens sida. För att en fortsatt positiv utveckling av skärgården skall ske krävs statliga insatser, inte minst gäller detta samhällsservicen och kommunikationerna. Det är inte alltid avståndet som är problemet. I skärgårdarna handlar det mera om att befolkningen på öarna också behöver rimliga kommunikationer året runt, även om de inte har stora avstånd till fastlandet. Det spirande företagandet i våra skärgårdar måste ges bättre förutsättningar. I dag motverkas utvecklingen i skärgården genom regeringens orimliga beskattning. Fastighetsskattens effekter tar död på en positiv utveckling, och inte minst förlängningen av sjuklöneperioden. Folkpartiet finner det välmotiverat att Sverige inför den nya programperioden för EU:s strukturfonder verkar för ett vidgat skärgårdsbegrepp. Såväl fastlandsremsan i typiska skärgårdsområden som öar, med eller utan broförbindelse, bör innefattas. Herr talman! Småföretagandet kräver statliga regler och stödformer som är begripliga. Folkpartiet har försökt att beskriva de villkor som ger tillväxt och utveckling även i glesbygden. Men detta kräver också att såväl den lilla som den stora regionalpolitiken drar åt samma håll, att skatter och villkor för företagande är rimliga och att stödformer, målområden och stödområden är begripliga. Regionalpolitiken ger inte de förutsättningar som krävs för en utveckling av Sveriges mest utsatta områden. Varför medverkar inte Socialdemokraterna och Centern till en samlad översyn av alla de regionalpolitiska stödformerna, för en bättre måluppfyllelse och en samlad översyn av hur EU:s målområden förhåller sig till den inhemska regionalpolitiken? Inte minst viktigt är sambandet mellan den "stora" och den Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 5 och 11.

Herr talman! Sigge Godin säger många kloka saker om regionalpolitiken. Vi har under årens lopp jobbat mycket med regionalpolitiken. Men han säger att jag smyger i buskarna i frågan. Det vet han att jag aldrig har gjort, och jag kommer inte heller att göra det. Jag har förklarat för Patrik Norinder varför vi avvaktar med utredningen. Vi vill gärna se den pågående utredningen färdig först. Man skall ha respekt för de utredningar som tillsätts, så att de inte bara körs över. Jag utesluter inte att det kommer att tillsättas en utredning därefter. Men först vill vi se nuvarande utrednings resultat. Det är därför vi vill avvakta med att tillsätta en ny utredning.
Herr talman! Visst, det är riktigt, Kjell Eriksson, att REKO-STAT-utredningen skall få fullgöra sitt arbete. Men Kjell Ericsson, jag och alla som lyssnar här i kammaren vet ju att statens kvarnar mal ganska långsamt. Snart är det jul och nyår, och då är det inte mycket mer än en dryg månad fram till den 1 februari. Utredningen skall sedan lämna sitt förslag. Därför finns det alla skäl för att här bestämma oss för att en översyn av hela regionalpolitiken behöver göras. Vi kan inte låta pengar och regler flöda fritt utan att ha något riktigt regelsystem som tar vara på de få medel som vi har och som vi så väl behöver. Jag begriper inte varför ni hela tiden håller med oss opponenter men ändå konstaterar att vi behöver avvakta för att veta om vi skall ha en utredning. Jag beklagar, herr talman, att vi återigen skall behöva en regionalpolitisk utredning. Men tyvärr förhåller det sig på det sättet i vårt land att det är nödvändigt.
Herr talman! Om man skall tillsätta en utredning, skall man veta vad den skall innehålla, och den skall ha direktiv. Innan vi vet vad den ena utredningen innehåller och vad den kommer fram till, kan vi inte tillsätta någon ny utredning. Detta är min förklaring. Men jag återkommer gärna i frågan.
Herr talman! Det är inte riktigt sant, Kjell Ericsson, att vi inte vet vad utredningen innehåller. Jag har nyligen fått beskrivet av huvudsekreteraren i utredningen vad de jobbar med. Det är en mycket begränsad del av hela det system som regionalpolitiken bygger på. Allt det andra behöver också vägas samman. Jag tycker inte att det är rätt att stå här i kammaren och i stort sett säga: Låt det rulla vidare. Låt pengarna gå till de områden som inte är mest utsatta i vårt land. Det är ju till de mest utsatta områden som vi skall använda medlen. I dag får kustområdena mer pengar än inlandet. Transportstöden går huvudsakligen till storföretagen, medan småföretagen inte får den andel av stödet som är nödvändig för att de skall kunna expandera och exportera sin tillverkning. Det finns massor med saker som behöver göras. Min fråga till Kjell Ericsson är: Är ni beredda att tillsammans med oss ta ett initiativ i februari eller mars, när vi har sett REKO-STAT-utredningens resultat? Då kan ni avgöra om ni vill ta ett sådant initiativ eller inte. Det viktiga är att vi får ett besked.

Herr talman! Ibland har man en känsla av att Hans Anderssons tunga är något snabbare än hans tanke. Det tänkte jag på när han raljerade om det lilla meningsutbyte som Kjell Ericsson och jag hade angående företagarnas villkor. Hans Andersson säger att det inte handlar om företagsamhet. Men det är ju precis det regionalpolitiken handlar om! Den handlar om villkoren för företagsamhet i de utsatta regionerna. Jag tror att vi är överens om att den offentliga verksamheten inte kan utökas, och med minskad offentlig verksamhet måste utsatta regioner ersättas i den privata företagsamheten. Efter sin lilla inredning säger sedan Hans Andersson själv att det är skatter, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik - och jag tänker nog också att arbetsrätten innefattas i det - alltså den "stora" regionalpolitiken, som är betydelsefull. Det är klart att det är det! Det är ju den som är betydelsefull för företagandets villkor i de utsatta regionerna. Hans Anderssons analys sedan delar vi. Det är inte företagsstöd som behövs längre. Vi har kanske litet olika infallsvinklar. Hans Andersson och jag landar rätt ofta på samma ståndpunkter. Vi ser saker från olika håll, men tycker detsamma. Här tycker vi ånyo att företagsstöden är av ondo. Det behövs en ny inriktning. Men, Hans Andersson, det är på företagandets villkor som vi får regionerna att växa.

Herr talman! Jag delar Hans Anderssons analys av situationen. Vi har aldrig någonsin haft så mycket pengar till regionalpolitik som vi i dag har, men vi hanterar pengarna alldeles fel. Det är självklart, Hans Andersson, att stödformerna skall ses över. Och visst skall man se om det går att använda medlen mycket effektivare. Men vi kan inte bara stå här i denna kammare och varje dag höra att det finns ett gigantiskt budgetunderskott. Över huvud taget finns det ju inte ett enda område där det inte skall sparas. Vi har alltså medel, som sammantaget med de strukturmedel från EU som kommit oss till del, innebär att vi har mera pengar än någonsin. Men vi kan inte hantera dem på rätt sätt. Vi måste se över de samlade arsenalerna. Jag delar alltså Hans Anderssons uppfattning. Det är helt korrekt att göra det. Jag begriper bara inte, herr talman, att vi i denna kammare inte kan vara totalt överens i den frågan.

Herr talman! En av de senare rapporterna från Arbetsmarknadsverket visar att arbetslösheten ligger på Stockholm. I Arbetsmarknadsverkets prognoser förutspås att klyftorna bara kommer att öka. Vi är på fel väg, tycker vi i Miljöpartiet. Det är i detta läge viktigt att satsa på jobb i glesbygden. Man skall inte bara koncentrera sig på storstäderna. Vi i Miljöpartiet, och säkert fler med oss, tycker verkligen att hela Sverige skall leva. Miljöpartiet är det enda parti som går emot när det gäller ersättningen för nedsättning av socialavgifter. I vår budget satsar vi 105 miljoner kronor mer än regeringen. Miljöpartiet är således emot att ersättningen minskas från 10 till 8 procentenheter. Herr talman! Att företagen i glesbygd måste ha stabila spelregler, åtminstone fram till sekelskiftet, är viktigt. Bara för att den politiska majoriteten skiftar vid olika mandatperioder skall de små och medelstora företagen inte behöva åka bergochdalbana utan framförhållning. Speciellt viktigt är att detta kopplas till Sverige och Stockholm. Företagen skall inte inför ett investeringsbeslut behöva vara osäkra på vilket stöd de kan räkna med att få, bl.a. mot bakgrund av det geografiska läget. Vi i Miljöpartiet anser att en översyn av regionalpolitiken bör göras. EU-medlemskapet innebär regionalt stöd. Vi i Miljöpartiet menar att det inneburit att stödet inte har varit så effektivt; jämfört med om Sverige självt som medlem hade fördelat pengar motsvarande vad som gäller för medlemskapet i EU. Det har också inneburit att kravet på medfinansiering i många fall har varit svårt att uppfylla i och med EU:s statsstödsregler. Åtstramningspolitiken har drabbat glesbygden speciellt svårt. Detta är en effekt av anpassningen till EMU. Således behövs det en utredning av effekterna av medlemskapet i EU och av ett eventuellt EMU-medlemskap, särskilt vad gäller glesbygden och dess problem. Herr talman! Det är glädjande, och detta är också ett påpekande riktat till regeringen, att nu moderater, folkpartister, vänsterpartister och kristdemokrater tillsammans med oss miljöpartister ställer upp på kravet om en översyn av regionalpolitiken. Det framför vi i en gemensam reservation - naturligtvis många gånger med olika infallsvinklar. Jag skall nu säga litet grand om den sjupartimotion som berör frågan om resurscentrum för kvinnor. Här har Miljöpartiet en reservation tillsammans med Folkpartiet, Centern och Vänsterpartiet. Vi noterar att regeringen skall återkomma i frågan om resurscentrum. Det är viktigt, som Sigge Godin påpekade, att medel reserveras för resurscentrum. I det läge som nu råder på arbetsmarknaden, med kvinnors ökade arbetslöshet, måste alla vägar prövas för att vända på detta faktum. I samtliga län finns nu någon form av resurscentrum, som arbetar med att ta till vara kvinnors resurser. I slutet av 80-talet tog Glesbygdsdelegationen initiativ till bildandet av en kvinnogrupp, som aktivt har arbetat med byutveckling, kvinnofrågor och landsbygdskampanjer - bl.a. kampanjen Hela Sverige skall leva. Kvinnokraft tog vid 1992. Strategin var då inriktad på arbetet med att regionala resurscentrum skulle bildas. Där skulle information, rådgivning och regionalt stöd kunna samlas. 1994, uttalas behovet av ett könsperspektiv i regionalpolitiken. Det kan inte få fortsätta som hittills. Endast 3 % av länsstyrelsernas stöd till olika utvecklingsprojekt har ju gått till stöd till kvinnoprojekt. Av utvecklingsfondernas medel har endast 7 % gått till kvinnoprojekt. Det är viktigt att vi på alla sätt verkar för att införliva könsperspektivet på alla politikområden, s.k. main streaming. Det är synd att det bara finns ett engelskt begrepp, men vi skall väl snart hitta ett svenskt begrepp. Ett nationellt kunskaps och resurscentrum har bildats, NRC, direkt under NUTEK. Verksamheten bedrivs som ett projekt och driftstiden är förlängd till december 1996. Verksamheten kommer alltså så småningom att upphöra, men det finns ett väldigt stort engagemang för denna verksamhet. Målet är ett jämställt samhälle. Det behövs två tydliga ben att stå på - ett som arbetar inne i olika myndighets och organisationsstrukturer och ett som bygger på kvinnors villkor ute i samhället. Resurscentrumens funktion kan jämföras med forum för kvinnliga forskare på universiteten som får öronmärkta pengar, samtidigt som andra samhälleliga insatser görs för att öka jämställdheten. Herr talman! De mål och riktlinjer som givits för resurscentrumens arbete har varit att arbeta med ett underifrånperspektiv, att utgå från kvinnors behov av att arbeta processinriktat. Bildandet av NRC och regionala resurscentrum är en regionalpolitisk åtgärd men skall också ses om en jämställdhetspolitisk åtgärd. Om det skall bli något mer än ord måste också verktygen finnas. Länsstyrelserna har som ett särskilt uppdrag att ekonomiskt prioritera särskilda insatser för kvinnor och skall medverka till att de lokala resurscentrumen bildas. NUTEK har gjort en utvärderingsenkät som visar hur länsstyrelserna ofta har utsett en projektledare på tidsbegränsad anställning, ibland med ALU anställning, som skall driva denna verksamhet med knappa och ovissa resurser. Det behövs alltså långsiktighet och fasta spelregler, och det finns, herr talman, också ett behov av att regeringen i sitt regleringsbrev öronmärker resurser för de regionala resurscentrumen. Miljöpartiet har därför reserverat 1 miljon i sin budget för kvinnliga resurscentrum. Vi ser i dag en fortsatt hög arbetslöshet för kvinnor. Många av de arbeten som försvinner är de som kvinnor av tradition har haft. Särskilt arbeten för vilka det tidigare inte har krävts så hög grundutbildning försvinner, och många av de arbetslösa kvinnorna har inte mer än treårig gymnasieutbildning. Det finns då olika åtgärder, som starta eget-bidrag för kvinnor, men alla kvinnor tar inte chansen att starta eget. Det vill alltså till insatser för de kvinnor som väljer andra vägar i stället. De regionala resurscentrumen når alla kvinnor, inte bara företagare, vilket gör att placeringen under NUTEK inte leder till en fokusering på kvinnors företagande. NRC bör vara ett fristående råd eller en kommitté direkt under Arbetsmarknadsdepartementet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2 mom. 4. Jag hoppas att jag får gehör för den från samtliga partier, men som sagt var är detta en reservation från Miljöpartiet, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Jag yrkar också bifall till reservation nr 11 och nr 9.

Fru talman! De regionalpolitiska målen skall garantera likvärdiga levnadsvillkor för alla medborgare i hela landet. Det är länge nu som vi använt de fina orden om att "Hela Sverige skall leva", men hur ser egentligen verkligheten ut? Regeringen redovisar själv i propositionen en tydlig tendens till ökad regional obalans. Regionalpolitiska insatser verkar på många håll endast fungera som tillfälliga plåster på allt djupare sår. Åtgärderna förmår inte stävja ett allt bekymmersammare inslag av långtidsarbetslöshet. Som ytterligare en tung sten på bördan kommer den försämrade situationen av att antalet tjänster inom områden som hälso och sjukvård, skola, polis och barn och äldreomsorg dras in och koncentreras till större orter. När svångremmen dras åt allt hårdare hör inte oväntat det svenska inlandet, och särskilt Norrlands inland, till de hårdast drabbade områdena. Aktuella siffror över befolkningsutvecklingen är på många håll alarmerande. Avfolkningen skapar alltmer svårlösta problem för de kvarboende. De nedskärningar som regeringen, ibland i samarbete med Centerpartiet, har gjort riskerar att rasera en del av den regionalpolitik som byggts upp under en lång tid. Sammanfattningsvis kan man säga att den statliga servicen snabbt försämras och koncentreras till länens eller i värsta fall regionernas huvudorter. Detta har inte minst drabbat mitt eget hemlän Dalarna. Det handlar där bl.a. om tingsrätter, kronofogdemyndigheter och skogsvårdsstyrelser. De mindre lasaretten håller på att avvecklas liksom vissa sjukvårdsspecialiteter i de mindre kommunerna. Skogshögskolans verksamhet i Garpenberg, som etablerades som ett typiskt exempel på en regionalpolitisk satsning, försvinner nu när den alldeles snart läggs ned. I den fördelning av forskningsmedel som vi beslutade om under gårdagen när det gällde tilldelning av medel till högskolorna fick fyra högskolor en stor satsning med forskningspengar, medan Dalarna ligger stilla under tre år framöver. Det här är anmärkningsvärt. Fru talman! Den viktiga detaljhandeln krymper också kraftigt i mindre och medelstora tätorter i hela landet. Konsumentverket betonar i en färsk undersökning att utvecklingen när det gäller nedläggning av glesbygdsbutiker kan få förödande konsekvenser, främst i norra inlandet. Hittills under 90-talet har 34 % av glesbygdsbutikerna försvunnit, därav 27 % i de nordliga länen. Effekten slår inte sällan tillbaka på kommunerna genom bl.a. ökade krav på färdtjänst. Allt detta visar tydligt att regionalpolitik inte får handla bara om det som vi brukar kalla den "lilla" regionalpolitiken, utan att man i högsta grad måste ha en helhetssyn så att den "stora" regionalpolitiken också har rätt inriktning. Det är således motiverat med en parlamentariskt sammansatt översyn av regionalpolitiken med en bred inriktning enligt reservation nr 11. I en sådan utredning måste naturligtvis även stödområdesavgränsningarna studeras. Fortsatta möjligheter till arbetstillfällen, service och fast boende i våra skärgårdsområden kräver också viktiga satsningar för framtiden. Det bör övervägas om inte glesbygdsbegreppet när det gäller vissa skärgårdsområden behöver kompletteras så att hänsyn tas till de speciella omständigheter som berör boendet i ö-situationer. I en översyn av regionalpolitiken finns ett antal intressanta exempel utifrån landet att studera och dra lärdom av. Ett nära samarbete etablerades för flera år sedan genom IEF, Inlandskommunernas Ekonomiska Förening. Ett tjugotal kommuner från Mariestad i söder till Gällivare i norr samarbetar aktivt kring inlandets utvecklingsmöjligheter, inte minst när det gäller turism och servicenäringen, och där finns då Inlandsvägen och Inlandsbanan som sammanhållande band. En förlängning och vidareutveckling av detta samarbete pågår för närvarande tillsammans med kommunerna från Mariestad ned till Halmstad. Därmed pågår ett unikt samarbete mellan kommunerna i hela det svenska inlandet från Halmstad i söder till Turismen i servicenäringen har i en uppgående konjunktur möjligheter till utveckling i inlandet. Här krävs ett aktivt stöd. När det gäller turismen arbetar IEF, Inlandskommunerna, aktivt med att tillsammans utveckla en småskalig landsbygdsturism. Med den resekatalogssatsning som producerades inför sommaren 1996, kallad "Följ ljuset mot norr", uppvisar Inlandskommunerna tillsammans med Sommarvägar i norr och SJ ett positivt turistiskt marknadsföringsprojekt. Detta borde på sikt vidareutvecklas till en nationell resekatalogssatsning när det gäller landsbygdsturismen i form av natur och kulturturism. Till detta projekt har även tilldelats medel ur EU:s mål 6-områdesfond. Som Kjell Ericsson mycket riktigt sade här: Den byråkratiskt krångliga hanteringen av EU-stöden har vi i detta sammanhang haft stor erfarenhet av. Pengarna beviljades för snart 1 1⁄2 år sedan, men har ännu inte hunnit betalas ut fastän verksamheten redan är genomförd. Ett effektivt transportsystem är därför nödvändigt för att göra hela Sverige konkurrenskraftigt. Tunga transporter skall dessutom självklart ske med järnväg. Utnyttjandet av modern informationsteknik skapar ständigt nya möjligheter till effektivisering av näringsliv, utbildningsväsende och offentlig förvaltning. Men det skapar också helt nya förutsättningar för att utveckla glesbygdsområden. Exempel på felaktiga beslut som bidrar till att öka den regionala obalansen är regeringens minskning av anslagen till enskilda vägar, även om det har återställts en aning, och nedskärningen av anslagen till de kommunala flygplatserna i skogslänen liksom den anslagsminskning till länsmusiken som aviseras inför Vidare beklagar vi avvecklingen av det statliga stödet till jordbrukets avbytartjänster. Trots att antalet jordbruk dramatiskt har minskat under de senaste decennierna är just jord och skogsbruk en viktig del av småföretagen i glesbygd och på landsbygd. Här finns sannolikt också en framtida utvecklingspotential som komplement till annan verksamhet i form av kombinationssysselsättningar. Fru talman! Slutligen menar vi kristdemokrater att det på landsbygd och i glesbygd är av särskild vikt att det ideella engagemanget stimuleras, att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete och undanröja hinder för föreningar, kooperativ och enskilda till ökat ansvarstagande. Här arbetar Folkrörelserådet och glesbygdsmyndigheten på ett positivt sätt, bl.a. genom de återkommande landsbygdsriksdagarna, där man understöder och är pådrivare i arbetet. Fru talman!

Fru talman! Det har funnits en stor enighet i utskottet kring det här betänkandet. Det är ett ganska litet betänkande, där vi behandlar ett anslag på 3,7 Det har också funnits en stor enighet om de övergripande målen, nämligen om att regionalpolitikens mål skall vara uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet. Regionalpolitiken måste utformas på så sätt att man tar vara på de befintliga resurserna och bygger vidare på de naturliga förutsättningar som finns. Det är utskottets mening att vi måste ta till vara hela landets möjligheter till utveckling och tillväxt. På så sätt kan vi uppnå en balanserad regional utveckling och skapa förutsättningar för en jämn fördelning av välfärden, så att människor i olika delar av vårt land kan ha en likvärdig standard och därigenom ha förutsättningar att välja var man vill bo och arbeta. Regionalpolitiken skall också erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för både nya och befintliga verksamheter. Morgondagens näringsverksamhet är ofta en förlängning av dagens verksamhet, men utvecklad med den kompetens och det engagemang som finns i regionen. Det lokala initiativet och engagemanget är här en kraft som måste stöttas och stödjas. Den lokala mobiliseringen kan aldrig kommenderas fram. Däremot kan den genom politiken underlättas och stödjas. Det partnerskap som nu växer fram mellan företag, anställda, medborgare, lokala och regionala myndigheter samt byarörelsen, och som regeringen nu tagit initiativ till, är en bra grund för att arbeta vidare och för att formulera strategier för den egna regionen. I samband med denna utbyggnad måste regionalpolitiken utformas på så sätt att man stöttar dessa positiva krafter. Oroande är dock att de regionala obalanserna ökar. Även om arbetslösheten har drabbat hela landet, kan vi se att den regionala obalansen kvarstår, med de regionala skillnader som har funnits sedan tidigare. Skillnaden är bara att dagens arbetslöshetssiffror är så mycket högre. Vi ser att den kraftigaste nedgången i sysselsättningen finns i skogslänen. Sammantaget är utvecklingen oroande, och behovet av de regionalpolitiska insatserna är fortsatt stort. Det är också anledningen till att det inte sker några nedskärningar att tala om i detta betänkande. Men regionalpolitiken handlar inte bara om de 3,7 miljarder och de anslag som vi debatterar här i dag, utan avgörande är att vi har en fungerande sektorspolitik. Här är utskottet också fullständigt enigt i sitt ställningstagande. Flera talare och motionärer har tagit upp behovet av helhetssyn och av att det regionalpolitiska perspektivet skall genomsyra beslutsfattandet inom de olika samhällssektorerna och inom sektorspolitiken. Det räcker inte med regionalpolitiska stöd för investeringar och utveckling för att de berörda företagen skall bli livskraftiga. Det är viktigt, men helt avgörande för en positiv utveckling är också hur samhället runt omkring fungerar, hur vägar och telekommunikationer fungerar, som flera har varit inne på, och hur det ser ut när det gäller utbildning, forskning och barnomsorg, om posten fungerar och om flyget finns också utanför våra stora centrum. Utskottet poängterar i betänkandet vikten av en helhetssyn och att utformningen av sektorspolitiken är avgörande för en positiv utveckling i hela landet. Vi behandlar också frågor om organisation och lokalisering av statlig verksamhet. Det finns en utredning, som flera har refererat till, som ännu inte har kommit med något betänkande, och det är REKO STAT-utredningen. Den ser över den statliga verksamheten, vad som har hänt när det gäller avregleringar, bolagiseringar och omstruktureringar. Det har också tillsatts en kommission som ser över den statliga förvaltningens uppgifter, om organisationen och styrningen stämmer överens med de mål som har lagts fast av regering och riksdag. Även Statskontoret har en utredning på gång inom det här området. Utskottet säger mycket tydligt i betänkandet att varje beslut om omlokalisering eller omstrukturering av statlig verksamhet skall föregås av kartläggningar, analyser och bedömningar av konsekvenserna ur ett regionalpolitiskt perspektiv. De utredningar som jag nu har nämnt är icke slutförda. Till detta skall läggas ett uppdrag som NUTEK har fått av regeringen. Det handlar om att presentera ett nationellt underlag för regionalt utvecklingsarbete med sikte på år 2015. Även Glesbygdsverket har ett uppdrag, som handlar om att se på landsbygdens och glesbygdens förutsättningar och utvecklingstendenser, också med perspektivet år 2015. Det är många bollar i luften. Det finns anledning att avvakta dessa utredningar, att titta på dem och väga dem samman innan vi går vidare i en eventuellt annan utredning. Det är också så, som flera har berört, att vi är mitt uppe i ett mycket omfattande arbete när det gäller EU:s strukturfonder ute i de olika regionerna. Många oklarheter och osäkerheter har signalerats. Det här arbetet har inte funnit sina slutliga former, och det finns en oro för byråkrati och krångel. Det kan ju vara en naturlig följd av att vi är mitt uppe i ett nytt arbete, ett inledningsskede. Om det inte är så, och om det skulle vara så att vi har byggt system som i sig är byråkratiska och krångliga, måste vi naturligtvis ändra på detta. Dessa utredningar och funderingar kring hur det fungerar ute i regionerna måste vägas samman. Om det nu skulle visa sig att detta ställer krav på förändringar av den nationella regionalpolitiken, förutsätter vi i utskottet - vi skriver detta väldigt tydligt - att regeringen överväger om det finns anledning att tillsätta någon form av parlamentarisk utredning eller beredning. Kritiken mot de regionalpolitiska stöden återkommer med jämna mellanrum, både i medierna och i denna talarstol: Behövs de? Är de kontraproduktiva? Skall vi göra om dem på något annat sätt? Patrik Norinder tycker att de inte alls behövs. Det är bara att konstatera att de svenska regionalpolitiska stöden är mycket små till sin omfattning, mätt både internationellt och i europeiskt perspektiv. Det finns uppföljningar av stöden som har visat att de har en inriktning som väl fyller sin funktion. Syftet med dem är ju att stödja uppkomsten av starka och växande företag inom det regionalpolitiska stödområdena. Det finns många exempel på mycket lyckade satsningar när det gäller de regionalpolitiska stöden. De har många gånger varit avgörande för enskilda företags möjligheter att etablera sig och överleva i glesbygd. Men det är naturligtvis så att förutsättningarna för företagens verksamheter förändras över tiden och stödens utformning måste naturligtvis förändras därefter. De utvärderingar som har gjorts hittills visar som jag sade tidigare att stöden i huvudsak fungerar väl i enlighet med de riktlinjer som finns. De ökade regionala obalanserna oroar utskottet. Vi kan konstatera att de långsiktiga strukturella problemen kvarstår. Det är problem som långa avstånd, gles bebyggelse, ökad utflyttning och låga befolkningstal. Vi har också en sned befolkningsstruktur i de regionalpolitiskt mest prioriterade områdena. Regeringens arbete med att sanera statsfinanserna och skapa förutsättningar för en ekonomi i balans kommer att vara av avgörande betydelse för förutsättningarna att driva ett effektivt arbete för en regionalt balanserad utveckling. Detta är avgörande för de regionalpolitiskt prioriterade områdenas utveckling framöver. Min uppfattning är att för att vi åter skall komma tillbaka till en situation med tillväxt, utveckling och nya arbeten måste alla resurser i landet tas till vara, såväl i glesbygd som i storstad. Det är min uppfattning att det bara är i samverkan och i solidaritet mellan regioner som detta kan ske. Det är också utifrån denna uppfattning som politiken måste byggas. Vi har enligt min uppfattning helt enkelt inte råd med att inte ta vara på hela landets resurser. Regionalpolitiken är en liten del i detta arbete. Men det är en viktig och kompletterande uppgift som regionalpolitiken har i detta perspektiv. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ibland får man intrycket av att Berit Andnor nog förstår att den nuvarande regionalpolitiken är otidsenlig och fungerar mycket dåligt. Berit Andnor pekar själv på att de regionala obalanserna kvarstår och att det inte räcker med företagsstöd. Berit Andnor har i sedvanlig socialdemokratisk stil försökt att skjuta på besluten hela tiden. Vi skall avvakta och se. Vi skall titta på vad som händer. En fråga som måste ställas är: Varför motsätter man sig en parlamentarisk utredning? Det är en massiv uppslutning bakom kravet på att vi behöver se över regionalpolitiken, Berit Andnor. Det är nödvändigt. Den är otidsenlig. Vad gäller företagsstöden tror jag nog att Berit Andnor får gå hem till sin kammare och läsa om de utredningar som finns om nyttan med företagsstöden. De pekar inte i samma riktning som Berit Andnors påstående om att företagsstöden fyller sin funktion. Många av de utredningar som har gjorts pekar åt precis motsatt håll. Stöden fyller inte sin funktion. De konserverar befintlig struktur och är konkurrenshämmande. En fråga som också måste ställas är: Varför lyssnar inte socialdemokraterna på företagarnas organisationer? När man är så lyhörd för facket att man ändrar sig från dag till dag, varför lyssnar man då inte på företagarna? Det är företagarna som skall göra att det kommer till nya jobb i regionerna, i glesbygden.
Fru talman! När det gäller översynen av regionalpolitiken och de regionalpolitiska stöden pågår det, precis som jag tidigare har sagt från talarstolen, en rad olika utredningar. Det finns ett omfattande arbete även inom myndigheter som handlar om att samla ihop underlag för att göra en samlad bedömning av regionalpolitiken i framtiden. Vi är också mitt inne i ett inledningsskede, kan man säga. Det pågår en process ute i regionerna när det gäller EU-arbetet. Vi vet inte riktigt hur detta kommer att fungera efter det här inledningsskedet. Jag tycker att det finns all anledning att avvakta pågående utredningar och att dessutom låta det arbete som nu är på gång ute i regionerna få fungera under en längre tid innan vi tar ställning till om det finns ett behov av en fortsatt utredning. Man måste göra en sammanvägd bedömning utifrån den totala situationen. När det gäller regionalpolitiken vill jag bara göra några konstateranden utifrån moderaternas särskilda yttrande och utifrån vad Patrik Norinder tidigare har sagt om alternativet till dagens betänkande. Patrik Norinder vill ha en regionalpolitik som är framåtsyftande, långsiktigt och modern. Tillåt mig bara konstatera att det innebär, vad jag kan läsa, att anslagen skall minska med 700 miljoner. Det är det som är långsiktigt och framåtsyftande, enligt Patrik Norinder. Det är det ena. Det andra är att Patrik Norinder vill ha klara mål för verksamheten. Läser jag innantill i det särskilda yttrande som moderaterna har lämnat sägs det där om klara mål att en positiv kultur för företagande skall främjas, att tillväxt skall sättas i fokus i utformningen av statens insatser osv. Så särskilt klart och målinriktat är det väl inte,
Fru talman! Det senaste som Berit Andnor läste upp ur vår motion var väl det klokaste hon har sagt i dag. Att vi minskar anslagen är väl inte så märkvärdigt. EU-stöden har ju tillkommit i regionalpolitiken. Som Sigge Godin har sagt tidigare har vi väl aldrig haft så mycket pengar till regionalpolitiken som i dagens läge. Vi tycks ha litet olika krav på tydlighet. Berit Andnor säger att utskottet tydligt skriver att regeringen skall överväga en eventuell parlamentarisk utredning. Det är väl inte särskilt tydligt att säga att regeringen eventuellt skall överväga detta. Se till att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning! Vi kan acceptera att man dröjer någon månad, när REKO STAT-utredningen är färdig i februari. Jag tycker att Berit Andnor skulle kunna ge oss tydligare besked om att det kommer att bli en parlamentarisk utredning. Det behövs så väl. Det behövs för de utsatta regionerna framför allt i Norrland. Det behövs i skogslänen. Jag hoppas att Berit Andnor inte motsätter sig det. I vår kommer vi nämligen att väcka den här frågan igen.
Fru talman! Som jag tidigare sade är det ett flertal utredningar på gång som behandlar mycket viktiga områden för regionalpolitiken och dess utformning. Jag tycker att det finns all anledning att avvakta dessa utredningar. Som Kjell Ericsson tidigare sade är det oerhört viktigt att en eventuell utredning får klara direktiv för sitt arbete. Det finns alltså anledning att avvakta utredningarna. Det finns också anledning att avvakta det arbete som precis har börjat i regionerna när det gäller EU:s strukturfond. Vi vet för litet om hur detta kommer att fungera framöver. Vi har ännu inte kunnat sålla ut vad som är problem i ett inledningsskede och vad som är effekter som står sig under en längre tid. Så det finns all anledning att avvakta det. Moderaterna säger i sin kritik av regionalpolitiken att vi enbart ägnar oss åt att skapa en stödfilosofi. Frågan, Patrik Norinder, är då: Varför inte gå steget fullt ut? Varför inte ta bort transportbidraget i stället? Varför bara nöja sig med att minska bidraget med 70 miljoner, om det nu är så kontraproduktivt, om nu stödet inte på något sätt stöder företagens verksamhet inom de regionalpolitiska stödområdena? Varför inte gå hela vägen, Patrik Norinder, om det nu är på det sätt som Patrik Norinder och Moderaterna påstår? Min uppfattning är en annan. Jag möter företagare som anser att transportstödet och de regionalpolitiska stöden fyller en mycket viktig funktion. I mitt eget hemlän har de regionalpolitiska stöden fyllt en mycket viktig funktion för att få företag att etablera sig och överleva även i den yttersta glesbygden. Den verkligheten möter jag, Patrik Norinder.

Fru talman! När det gäller infrastrukturen tycker jag att Vänsterpartiet har en intressant vinkling i sin motion. En av de frågor som REKO-STAT utredningen tittar på är just avregleringen. Nog om det. När det gäller nationellt resurscentrum tycker jag det finns anledning att överväga om det ligger på rätt plats. Men jag tycker att det är viktigt att avvakta den utvärdering som ännu inte har kommit i min hand och troligen inte i regeringens heller. När det gäller översyn hänvisar jag till vad jag sade förut. När det gäller det regionalpolitiska perspektivet och analyserna är det utskottets och min uppfattning att det är viktigt att man noga analyserar och kartlägger konsekvenserna av de beslut som man fattar utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv.

Fru talman! Berit Andnor säger att det är väldigt viktigt med det regionalpolitiska stödet, och det är vi överens om. Det här behöver inte jämt handla om så väldigt stora pengar. Av det skälet skulle jag vilja ställa en fråga. Det här med enskilda vägar kan ju t.ex. drabba små familjepensionat ute i skogarna. När man framåt påsken skall ta emot gäster som kommer vet man inte om vägen är farbar eller inte. Det måste ju innebära att man bör göra satsningar här. Är det rätt att spara på ett sådant ställe? Detsamma gäller bidrag till de kommunala flygplatserna. Jag vill också nämna länsmusiken. Är inte kulturen ute i regionerna i viss mån också en etableringsfaktor som drar människor till sig? Sedan har vi jordbrukets avbytartjänster. Mitt ute i glesbygdernas glesbygd kan man ibland möta jordbrukare som också har andra sysselsättningar, vilka trots allt har möjlighet att leva kvar. Visst är väl det här pengar som egentligen inte är så stora. Men varför skall man då spara? Det är frågorna, fru talman! Jag vill också passa på, vilket jag glömde i mitt inlägg, att yrka bifall till reservationerna 11 och 13.

Fru talman! Det är ju i och för sig anmärkningsvärt att det inte spelar någon roll hur det är med avbytartjänster, jordbruksproblemen ute i glesbygden och de andra frågorna. Det förvånar mig att detta inte hör hemma här. Jag vet många som menar att det här är viktiga saker framför allt i glesbygden. Det förvånar mig att det inte gäller socialdemokrater.
Fru talman! Jag sade inte att det var oviktigt. Det är naturligtvis oerhört viktigt. Som jag poängterade i min inledning är det den totala sektorspolitiken och de helhetsbedömningar man gör där som är avgörande för människors möjlighet att bo och leva i glesbygd och landsbygd. Jag har inte sagt någonting annat. Men när det gäller de specifika sakområdena hänvisar jag Ulf Björklund till att diskutera t.ex. avbytartjänsterna med jordbruksutskottet.
Fru talman! Jag tog i mitt anförande upp den regionalisering som skett av statliga företag och myndigheter. Den har gjort att många statliga jobb har försvunnit ute i glesbygden. Arbetsmarknaden har helt enkelt blivit smalare, och det har blivit svårare att få jobb. Den här verksamheten pågår även för närvarande. Det finns en rad olika myndigheter där en sammanslagning är på gång - små domstolar, åklagare osv. Vore inte det moratorium vi föreslår någonting att pröva i avvaktan på att utredningarna blir klara? I annat fall hinner det hända ännu mycket mer innan det här är klart. Jag har ytterligare en fråga, och det gäller de olika EU-stöden och krånglet runt dessa. Det jag beskrev var verkligheten, med alla de fall av katten-på-råttan som det handlar om här. Vägen är väldigt lång innan pengarna kommer ut till den som skall ha stödet, och det riskerar att kväva många bra projekt. Skulle det inte vara bra om vi kunde medverka till att göra det vi kan göra åtminstone nationellt för att så snart som möjligt ändra på det?
Fru talman! Jo, jag instämmer i det. Behandlingen av EU:s strukturfondsmedel måste naturligtvis ske smidigt och effektivt. Men jag har för litet underlag för att säga att det enbart beror på de system som vi har byggt upp. Den frågan kan inte heller Kjell Ericsson svara på - om det är det som är anledningen till att det finns klagomål över krångel och byråkrati. Jag har hela tiden sagt att vi måste avvakta och se vad som händer, om detta är s.k. inkörningsproblem eller inte. När det gäller moratoriet vill jag bara säga att de regionalpolitiska analyserna faktiskt har förts upp på Näringsdepartementets område, bl.a. när det gäller Skogsvårdsstyrelsens förändrade organisation. Jag anser att den typen av beslut naturligtvis måste vägas mot de regionalpolitiska konsekvenserna. Det är min uppfattning. Det handlar bara om att finna de rätta och bästa formerna för detta.
Fru talman! Jag vill återvända till arbetsmarknadsministern, som med ett leende här i dag sade - det enda leende jag såg på hela tiden - att det faktiskt finns regioner som växer. Kronoberg, Kristianstad och Stockholm, räknade hon upp. Men de får ju i stort sett inga regionalpolitiska stöd - Kronoberg får litet. Betyder inte det, Berit Andnor, när vi nu är överens om målen, att vi inte lever upp till dem? Vi har mer pengar än någonsin i verksamheten, men det blir inte det resultat som vi förväntar oss. Andra regioner klarar sig någorlunda, men där vi satsar rejält blir det inte bra. Sedan räknar Berit Andnor i debatten upp alla de små delutredningar som finns. Men det är inte det jag pratar om, Berit Andnor. Jag pratar om en regionalpolitisk utredning som samlar den "stora" och den EU och försöker lägga ut det pusslet. Ni talar om fyrkantiga och runda bitar, men som Berit Andnor vet passar de inte i ett pussel. Vi måste ha riktiga bitar som faller på plats. Då är frågan: Varför ställer ni inte upp på en regionalpolitisk utredning efter det att REKO-STAT utredningen är färdig i februari?
Fru talman! Jag tycker att Sigge Godins inlägg ytterligare styrker det jag har sagt tidigare, nämligen att det är oerhört viktigt att vi avvaktar de här utredningarna, att vi väntar och ser hur arbetet fungerar ute när det gäller EU:s strukturfonder. Vad jag kan förstå har vi ganska olika uppfattningar om hur situationen är och vad det är vi skall utreda. Jag vill för min del avvakta och se, och sedan göra en total sammanvägning och helhetsbedömning när dessa utredningar är färdiga.
Fru talman! Jag kan då berätta för Berit Andnor hur det ser ut i Jämtland. De statliga myndigheterna och verksamheterna har ställt till det riktigt rejält i Berit Andnors hemlän. Det är så på flera håll i inlandet i Norrland, att detta inte fungerar. Det finns en serie av sådana här insatser som vi måste försöka se som en helhet. På vilket sätt skall vi lösa det här? Berit Andnor har rätt i att massor med saker i min motion är tillgodosedda - i varje fall nästan. Också fru talmannen har en bra motion i den här frågan, där hon pekar på svårigheter som borde ses över. I Centerns partimotion talar man om en rejäl översyn av regionalpolitiken. När ni socialdemokrater var i opposition sade ni att ni ville ha en översyn, men i dag vill ni inte ha det. Det är märkligt.

Herr talman! Om de nödvändiga förändringarna i arbetsrätten sade den socialdemokratiska regeringen i det längsta likt Sokrates "Ack, gånge denna kalk ifrån mig". Efter alla pinsamma turer under våren och sommaren 1996, då regeringen hoppades att arbetsmarknadens parter skulle kunna komma överens om det som alla vet att de är avgrundsdjupt oense om, har regeringen nu tagit giftbägaren till munnen och börjat sörpla ur den. Jag vill minnas att Sokrates tömde sin kalk i ett enda drag. Han insåg det som socialdemokraterna inte fattar, nämligen att det sämsta man kan göra är att dra ut på pinan. Det förslag som regeringen nu äntligen har lagt på riksdagens bord bär det stolta namnet En arbetsrätt för ökad tillväxt. Men det bidde bara en tumme. Det finns mycket litet, om ens något, i detta förslag som är ägnat att öka den ekonomiska tillväxten. De av regeringen förslagna förändringarna kommer att få en ytterst begränsad inverkan på arbetsgivarnas benägenhet att nyanställa. Ändå måste ju socialdemokraterna rimligen ha förutsett att de skulle komma att dra på sig fackets vrede för minsta försök att röra vid dess privilegier. Nu befinner vi oss i den situationen att de fackliga organisationerna har hetsat till en folkstorm som inte står i någon som helst rimlig proportion till de minimala förändringar i arbetsrätten som vi i dag har att ta ställning till. När man ändå riskerar ett rosornas krig - varför inte ta ett rejält grepp om det stora problem som den rigida svenska arbetsrätten faktiskt utgör, statsrådet Messing? Varför ta denna strid för något som inte ens kvalificerar sig till att kallas en halvmesyr? I propositionen kan man läsa att arbetsrätten, som tillkom under 1970-talet, behöver förändras och moderniseras. Regeringens problemorientering på s. 20 i propositionen kan vi moderater i stort sett ställa oss bakom. Svensk ekonomi och arbetsmarknad har genomgått avsevärda förändringar sedan 1970-talet. Företagen och deras anställda verkar i en alltmer internationell miljö. Dagens öppna internationella kapitalmarknad har väsentligt ändrat förutsättningarna för svensk ekonomi och svenskt näringsliv. Dagens arbetssätt, organisation och teknik hos företag och offentlig förvaltning är väsentligt annorlunda än för 25 år sedan. Arbetsrätten måste utformas bl.a. med utgångspunkt häri, och företagens behov måste mötas av att kontinuerligt kunna anpassa sin organisation och sin arbetsstyrka till förändrade förutsättningar och behov. De arbetsrättsliga reglerna skall också vara utformade så att de inte försvårar för företagen att göra nya satsningar och expandera. Så långt problembeskrivningen i propositionen. När det sedan blir fråga om att gå från ord till handling är det som vanligt - socialdemokraterna vågar eller orkar inte dra slutsatserna av sin egen analys. De inser säkert att det var ett fatalt misstag att göra den s.k. återställaren inom arbetsrätten direkt efter maktskiftet hösten 1994. Därigenom har regeringen dels förslösat dyrbar tid för Sverige och för svenskt näringsliv men den har också bäddat för den låsta position i vilken den nu befinner sig. Även i denna proposition talar regeringen om att det är i de små och medelstora företagen som alla de nya jobben måste tillkomma. Men hur ser då verkligheten ut för en småföretagare i Sverige? Låt mig citera valda delar ur ett brev från Conny Persson, som driver EL-PER AB i Gagnef. Han skriver: "Jag har ett företag i elbranschen som drabbats hårt av lågkonjunkturen. Jag har minskat min personal från tio till tre anställda. Under hela processen har jag gått facket till mötes och följt turordningen trots att jag på så vis riskerat några av mina bästa killar. Kunnigheten hos min personal är ju vad företaget lever av! När jag till slut i den förhandling, vars protokoll jag bifogar, begärde undantag från turordningen för att företaget skulle kunna leva vidare, säger facket att det är bättre att företaget läggs ned." Av ett stycke i 4 § i förhandlingsprotokollet kan följande utläsas: "SEF" - dvs. Svenska elektrikerförbundet - "ser som sin uppgift att bara se till medlemmarnas intresse och inte till företagets bästa, och är företagets situation så dålig att det inte kan leva vidare med mindre än att göra undantag i turordningen skall företaget läggas ned." Åter till Conny Persson brev: "Att facket tycker det är bättre med tre arbetslösa och ett nedlagt företag än en arbetslös och ett livskraftigt företag som kan växa och i framtiden nyanställa är ju skandal. En ännu större skandal är att de har lagen på sin sida. Den lagen heter Lagen om anställningsskydd. Jag kan inte för mitt liv förstå hur det kan påstås att LAS är bra om den kan driva företag i konkurs och göra människor arbetslösa." Conny Persson avslutar sitt brev med att uppmana mig att som politiker och folkvald ta mitt ansvar och se till så att LAS ändras. Den bollen vill jag nu passa vidare till statsrådet Messing. Tycker statsrådet att LAS är bra om den tillämpas så att livskraftiga företag går i graven och arbetslösheten ökar? Det blev dyrt, förstås. Men företaget överlevde och har numera nyanställt. Det väntade man emellertid med att göra tills tiden hade gått ut för företrädesrätten till återanställning. Där gick mycken tid till spillo alldeles i onödan, då flera elektriker i det av arbetslöshet hårt drabbade Gagnef hade kunnat få jobb långt tidigare. Ännu svårare är situationen för alla de företag som inte har kollektivavtal, vilket utgör hela 40 % av företagen i Sverige som har sammanlagt 15 % av alla anställda. De är till sista bokstaven bundna av det arbetsrättsliga regelkomplexet. De har ingen möjlighet att muta sig loss från lagstiftningen. Den enda förbättring som nu erbjuds sistnämnda företag är möjligheten till överenskommen visstidsanställning som beträffande en och samma arbetstagare får omfatta högst tolv månader sammanlagt under tre år. Det tycker vi moderater är bra. Det är ett steg i rätt riktning, men det är otillräckligt. Kan vi inte komma överens om, statsrådet Messing, att utgångspunkten för alla överväganden på detta område måste vara att det alltid är bättre att människor får arbeta något än inte alls? För alternativet till visstidsanställning är oftast inte tillsvidareanställning, utan det är ingen anställning alls. Herr talman! I den borgerliga trepartireservationen nr 1, till vilken jag härmed yrkar bifall, framhåller Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna att vi måste börja med att återställa återställarna, dvs. återinföra den arbetsrättsliga reglering som infördes av den borgerliga regeringen och som gällde under år 1994. Detta bör ske omgående. Inte heller de reglerna svarar emellertid mot dagens behov. Det bör därför snarast tillsättas en parlamentarisk utredning, som får i uppdrag att utarbeta en modern arbetsrätt som är anpassad för 2000-talet. I den moderata partimotionen med anledning av propositionen och i det särskilda yttrandet i betänkandet från utskottets moderata ledamöter utvecklar vi våra riktlinjer för den grundläggande förnyelsen av arbetsrätten, som är nödvändig bl.a. för att häva massarbetslösheten. En av hörnstenarna i detta förnyelsearbete måste vara att kollektivavtalens roll förändras. Vi vill se en ordning där den enskilde själv avgör om han eller hon önskar företrädas av en facklig organisation eller vill svara för förhandling och uppgörelse med arbetsgivaren på egen hand. Det innebär att kollektivavtalens räckvidd begränsas till att omfatta dem som uttryckligen utbett sig om att bli företrädda på detta sätt. En sådan ordning står bäst i överensstämmelse med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som nu är en del av svensk lag. I alla civiliserade länder är rättigheter av olika slag tillförsäkrade individen. Det är unikt för Sverige att dessa rättigheter i stället har förbehållits de fackliga organisationerna, vilket har förorsakat stelheter och bristande anpassningsförmåga. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att själv få träffa de civilrättsliga avtal som man önskar ingå och att slippa bli bunden av avtal som man inte önskar ingå. Om man - som i Sverige - tar ifrån människorna dessa rättigheter innebär det att man har omyndigförklarat hela den svenska befolkningen och förslavat den. Detta är ohållbart. Den mer långsiktiga förändringen av arbetsrätten bör ersättas med ett fåtal stadganden som alltid skall iakttas i anställningsförhållanden. Till dessa skall den enskilde personligen eller genom den organisation till vilken han har uppdragit att föra talan, genom förhandling med arbetsgivaren lägga till andra, individuella anställningsvillkor av betydelse. De grundläggande stadgandena skall medge erforderlig flexibilitet men samtidigt vara utformade så att arbetstagaren kan föra talan i domstol om stadgandena inte iakttas. Turordningsreglerna bör avskaffas. En sådan förändring understryker att varje medarbetare är unik och har rätt att behandlas därefter. Kravet på att en uppsägning skall vara sakligt grundad bör kvarstå. Men om uppsägningen har varit sakligt grundad finns det inget som helst skäl att behålla företrädesrätten till återanställning. Denna rätt "har ansetts rättvis", skriver regeringen i propositionen. Till dem som anser att den är i högsta grad orättvis hör emellertid ungdomar, invandrare och andra som ännu inte har fått in en fot på arbetsmarknaden. För alla dem har den s.k. trygghetslagstiftningen blivit en otrygghetslagstiftning, en tröskel mot arbetslivet som ofta är oöverstiglig. Konfliktreglerna måste ses över. Som de i dag är utformade motverkar de en sund lönebildning. Reglerna tillämpas i dag på ett sätt som tydligt avspeglar bristen på balans mellan parterna på arbetsmarknaden. Många talare före mig i dag har understrukit att det inte är genom arbetsmarknadspolitik som vi kan skapa alla de hundratusentals nya jobb som Sverige behöver. Det är sant. Men det är också sant att man genom en rigid och otidsenlig arbetsrätt effektivt kan förhindra tillkomsten av alla dessa jobb. Det är därför hög tid att börja prioritera de arbetslösas intressen före fackets privilegier. Herr talman! Jag står bakom samtliga moderata reservationer i betänkandet men yrkar som sagt bifall endast till reservation nr 1.

Herr talman! Få politiska uppgifter är nu viktigare än att modernisera de regler som styr den svenska arbetsmarknaden. Nuvarande lagstiftning bidrar till att cementera massarbetslösheten och problemen med lönebildningen. Skadeverkningarna märks på många olika sätt. Arbetsgivare drar sig för att anställa. Småföretagare tvingas att betala dryga skadestånd därför att de har missförstått snåriga regler. Människor som en gång har hamnat utanför arbetsmarknaden har mycket stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Lönesättningen avspeglar dåligt såväl det samhällsekonomiska utrymmet som produktivitetsutvecklingen i skilda branscher och företag. I ett sådant perspektiv framstår regeringsförslaget om arbetssätt som otillräckligt. Visserligen kan man säga att små steg tas i rätt riktning. Men jag tillåter mig ändå att betvivla regeringens påstående i propositionens rubrik, att det kommer att bidra till ökad tillväxt. De förändringar som föreslås är de som har blivit kvar efter många konflikter inom såväl det socialdemokratiska partiet som mellan partiet och regeringen å ena sidan och å andra sidan mellan partiet och fackföreningsrörelsen, främst LO. Låt mig först, herr talman, ange några speciella utgångspunkter. Min uppfattning och övertygelse är att anställningsskyddsregler måste utformas efter avvägning mellan olika intressen. Arbetstagaren måste kunna känna trygghet i anställningen, att man inte riskerar att förlora sin anställning på godtyckliga grunder. Tryggheten i anställningen skall ge den enskilde möjlighet att planera sitt liv. Särskilt viktigt är det om arbetstagaren exempelvis skall bilda familj eller på annat sätt binda sig för ekonomiska åtaganden, t.ex. köp av hus eller lägenhet. Det är viktigt med trygghet i anställningen för löntagarna. För en företagare gäller det att kunna driva sitt företag under vitt skilda förhållanden. Företagaren måste kunna anpassa sin verksamhet efter konjunkturförändringar och andra förändringar som påverkar företagets lönsamhet. Det innebär bl.a. att det kan finnas behov av att ha varierad personalstyrka vid olika tidsperioder. Vidare bör de arbetsrättsliga reglerna vara så enkla att det är lätt att förstå sig på dem. I annat fall finns det en risk för att en arbetsgivare avstår från att anställa ny personal, eftersom denne har svårt att avgöra hur reglerna påverkar företaget i olika situationer. Denna avvägning mellan arbetsgivares och arbetstagares intressen innebär att man måste finna en punkt där dessa intressen balanseras mot varandra på ett väl avvägt sätt. Denna balanspunkt kan variera från tid till annan. Därför är det viktigt att anställningsskyddsreglerna konstrueras så att de blir flexibla. Det viktigaste och effektivaste sättet att uppnå ett flexibelt system är att låta parterna ute på de lokala arbetsplatserna komma överens om anställningsvillkoren. Sådana avtal bör inte vara låsta av centrala kollektivavtal, eftersom det på många arbetsplatser skulle inskränka möjligheten att träffa lokala uppgörelser. För att komma till rätta med en del av den obalans som råder i dagens system bör de regler som fyrpartiregeringen genomförde, vilka Socialdemokraterna sedan tog bort, återinföras. Samtidigt bör en utredning tillsättas för att se över hur en framtida mer flexibel arbetsrättslagstiftning bör se ut. Utredningen bör arbeta förutsättningslöst. Syftet med utredningen skall inte vara att föreslå försämringar i anställningsskyddet utan att skapa en modernare arbetsrätt, som beaktar såväl den enskildes berättigade intresse av anställningstrygghet som företagets intresse av flexiblare och smidigare anställningsregler. Dessutom finns det en stor grupp som nu far illa under nuvarande system, nämligen de som är utanför arbetsmarknaden. Vem talar för de arbetslösa när fack och arbetsgivare diskuterar arbetsrätt? En ny, modern, lagstiftning är nödvändig. Riksdagen beslutade hösten 1993 att det skulle finnas möjlighet för arbetsgivarna att undanta två personer från turordningen sist in, först ut. Förändringen hade stor betydelse inte minst för småföretag, som på detta sätt fick en chans att överleva. Trots nedskärningar av personalen fick man behålla s.k. nyckelpersoner. Men som vi vet återställde Socialdemokraterna denna förändring när de återkom hösten 1994. Det blev till stor skada för många småföretag, och ytterst för deras anställda. Nu kan man säga att förändringen som beslutades 1993 inte var särskilt stor. Men psykologiskt betydde den mycket. På samma sätt kan man säga att återställaren hösten 1994 inte var en stor förändring, men psykologiskt var den negativ och den slog hårt mot rekrytering och nyanställning. Hörnlunds reform i helgd, anser att LAS skall ges samma lydelse som 1994. Det är viktigt att peka på att det i många fall är nödvändigt att kunna göra avsteg från turordningen. Oftast sker det genom avtal mellan arbetsgivare och fack. Trygghetsrådet, SAF och PTK, har undersökt detta. Då framkom det att av privattjänstemän fyllda 50 år som sades upp under 1995 och första halvåret 1996, kan man finna att drygt hälften, eller 53 %, sades upp på grund av överenskommelse om avsteg från principen sist in, först ut. Trygghetsrådet har även funnit att det främst är i småföretagen man inte kan lösa tvister om turordningen genom förhandlingar. Det är ytterligare ett skäl till att det är så viktigt med möjligheten att kunna göra undantag från LAS beträffande turordningsreglerna. Folkpartiet har såväl i opposition som i regeringsställning hävdat att blockadmöjligheten mot enmansföretag bör tas bort. Så skedde också under den förra mandatperioden. Vi menar att det inte är rimligt att tillgripa blockad mot företag som inte har några anställda. Blockaden står inte heller i rimlig proportion till vad man vill uppnå med den. Även detta är ett psykologiskt hinder för många som är eller planerar att bli småföretagare. Vi förordar också på denna punkt att den bestämmelse som gällde 1994, och som återfanns i 41 § MBL, återinförs för att förhindra blockader mot enmansföretag. Skadeståndsreglerna i MBL har ändrats på arbetstagarsidan när det gäller den s.k. 200-kronorsregeln. Nu återstår det att se över skadeståndsreglerna på arbetsgivarsidan. Som de nu är utformade, kan t.ex. en småföretagare drabbas mycket hårt vid bagatellartade brott mot de kollektiva skadestånden, dvs. skadestånden till fackliga organisationer vid brott mot t.ex. vissa varsel och underrättelseskyldigheter som oftast saknar betydelse för den enskilde. Jag beklagar, herr talman, att ryktena från statsrådsberedning och departement om att en sådan förändring var på gång kom av sig. Min förhoppning är att det här skall kunna komma i fråga mycket snart. Jag vill fråga statsrådet om det inte finns skäl att föra denna fråga på tal och rent av skriva ut en växel här i kväll. Jag tror att det är viktigt att de arbetsrättsliga skadeståndsreglerna anpassas till företagens storlek och omsättning. Dagens regler är utformade så att ett litet företag riskerar att drabbas av för företaget höga skadestånd för relativt små förseelser. Ibland har dessa förseelser berott på att småföretagarna inte förmått tolka regelns innebörd. För mindre företag är det, med hänsyn till omsättningen, ofta kostsamt att ta hjälp av olika former av sakkunskap. Det är viktigt att det sker en översyn, och man kan inte bortse från att en ändring av dessa regler indirekt skulle kunna leda till att en del företag törs nyanställa i högre grad än i dag. Ett vanligt argument mot att införa den nya anställningsformen är att den kommer att utnyttjas av vissa företagare, och att vissa företag i fortsättningen bara kommer att anställa personal med denna anställningsform. Detta augment bygger på den felaktiga föreställningen att småföretagare regelmässigt skulle vara oseriösa och att de försöker utnyttja systemet så långt möjligt. Jag tror att det är felaktigt och dessutom grovt förenklat att påstå detta. Men det drivs av såväl vissa politiker på ytterkanten som av vissa fackliga företrädare. För företagen är arbetskraften en mycket viktig investering. En felrekrytering kan bli svårhanterlig. Detta gäller särskilt för de små företagen. Det är viktigt för överlevnaden att ha kunnig och duktig personal. Sådan kunskap tar tid att bygga upp. Därför är det rationellt och viktigt för företagen att behålla personalen under längre tid. Förändringar av arbetsrätten är bara en av flera lösningar för att skapa ett bättre klimat för fler arbeten genom företagande. Även företagspolitiken måste reformeras. Man bör vid införandet av nya regler utreda vilka konsekvenser ett nytt förslag kan få. Som exempel kan nämnas den förlängda tiden för arbetsgivarinträde som nyligen beslutats när det gäller sjukersättningen. Fördubblingen av perioden innebär att många mindre företag tvekar att nyanställa personal. Denna särskilt för småföretag tunga pålaga, kan komma att vara långt mer hämmande för nyanställning än vad många vid första påseende tror. Det är förvånande att Socialdemokraterna lägger på en sådan tung börda på dem som skulle behöva stimulans för att kunna vara med och nyanställa och därmed minska arbetslösheten - särskilt nu när man i dessa yttersta dagar pekar ut småföretagaren som den nya tidens hjälte. Ännu mer förvånande är att Centern är med och utdelar detta hårda slag mot framför allt småföretagarna, som man i andra sammanhang säger sig värna om. På arbetstagarsidan är det ingen tvekan om att kvinnor, personal med handikapp och de unga och oerfarna kommer att känna av denna regel allra hårdast. Vid konflikter bör huvudprincipen vara att man löser det som har utlöst motsättningen. Det kan finnas anledning för en framtida utredning att plocka upp några av de förslag Lars-Erik Nicklasson presenterade i sin utredning 1991. Det gäller t.ex. rätt för medlare att begära uppskov i ett antal dagar med varslad stridsåtgärd samt införandet av en partssammansatt nämnd med opartisk ordförande för att avgöra konflikters samhällsfarlighet. Till sist vill jag, herr talman, än en gång slå fast att reformer på arbetsrättens område inte är den enda lösningen för att skapa ett klimat för fler jobb genom företagande. Företagspolitiken bör reformeras så att för sysselsättningen skadliga skatter och andra pålagor försvinner. På lönebildningssidan krävs, förutom arbetsrättslig reformering, att kostnaden för arbetslösheten i högre grad bärs av den försäkrade. Då kan statsbidragen till fackförbundens a-kassor reduceras. Därför bör, som jag tidigare sagt, egenavgifterna till a-kassan höjas. Med den konstruktion som Folkpartiet föreslagit kommer det att bli en måttlig uppräkning, och den kommer att vara positiv sett ur perspektivet att lönebildningen då bör gå in i sunda och stabila banor. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 30.

Herr talman! Torsdagen den 12 december riskerar att bli en svart dag i arbetarrörelsens historia. 161 socialdemokratiska ledamöter kommer att rösta för ett socialdemokratiskt regeringsförslag som försämrar anställningsskyddet för alla löntagare och som skapar en helt ny anställningsform vid sidan om lagen om anställningsskydd. Man gör detta med helt igenom borgerliga motiv. Man säger att ett försämrat anställningsskydd kommer att stimulera tillväxten. Det är ord som vi alla känner igen från den mytbildning som SAF och Moderata samlingspartiet ägnat sig åt under senare åt. Dessa argument har Socialdemokraterna, ett arbetarrörelseparti, anammat och nu skriver man in dem i sin proposition om arbetsrätten. Att en försämrad arbetsrätt skulle ge lägre arbetslöshet eller högre tillväxt är nu, liksom tidigare, en mytbildning. Socialdemokraterna vet nu, liksom tidigare, att all samlad forskning visar att en försämrad arbetsrätt inte ger fler arbetstillfällen eller ökad tillväxt. Vad som händer när anställningsskyddet försvagas är att uppsägningarna kommer tidigare i en lågkonjunktur och att anställningarna kommer något senare i en högkonjunktur. I ett längre perspektiv ger detta ingen effekt på vare sig arbetslösheten eller tillväxten. Däremot visar all forskning och internationella erfarenheter att en försämrad arbetsrätt innebär att tillsvidareanställningarna minskar och visstidsanställningarna ökar. Allt det här vet naturligtvis Socialdemokraterna och Ulrica Messing. Trots det genomför man den här försämringen för Sveriges löntagare - utan något enda sakligt skäl. Detta har ingenting att göra med saneringen av landets finanser och det kommer inte att påverka arbetslösheten. Det kommer bara att förändra maktrelationen på arbetsmarknaden så att den starkare parten, arbetsgivaren, stärks och löntagarnas position försvagas. Rätten till återanställning infördes ju som ett skydd mot att arbetsgivaren en dag skulle kunna säga upp människor på grund av arbetsbrist för att nästa dag kunna nyanställa andra - alltså en regel om ickediskriminering för att arbetsgivaren inte godtyckligt skulle kunna sortera ut icke önskvärda personer. Nu förkortar regeringen tiden för företrädesrätten med motiveringen att man vill påskynda nyanställningarna, men företrädesrätten har väl aldrig någonsin försvårat nyanställningar. Den har bara gjort det svårare att anställa någon annan än den som fått gå på grund av arbetsbrist. Med förslaget om att förkorta tiden för företrädesrätten anammar regeringen ett synsätt som innebär att det skall vara enklare att sortera bort ej önskvärd arbetskraft och ersätta den med en annan. Förslaget innebär också att föräldralediga, ofta kvinnor, kommer att få svårare att utnyttja sin företrädesrätt. Förslaget innehåller även en ny anställningsform, s.k. överenskommen visstidsanställning. Det innebär en helt ny anställningsform vid sidan av lagen om anställningsskydd. Arbetsgivare får anställa fem personer på viss tid utan att förhandla, och man behöver inte motivera varför det skall vara visstidsanställning. En visstidsanställning innebär alltid en urholkning av arbetstagarnas rättigheter. Det handlar om uppsägningstid, varselregler och annat som är knutet till anställningen. En visstidsanställning innebär också att man som individ inte kan planera sin ekonomi. Man får inga lån. Man får inte ens ett telefonabonnemang utan en borgensman om man bara är visstidsanställd. Hur ser det då ut på arbetsmarknaden? Ja, redan i dag är nästan varannan LO-kvinna under 25 år visstidsanställd, och antalet visstidsanställda ökar. Det handlar om provanställning, om vikariat, om säsongsarbete, om tillfällig arbetsanhopning m.m. Det enda kravet som finns på arbetsgivaren är att han skall motivera varför det skall handla om en visstidsanställning. Nu föreslår Socialdemokraterna att det kravet skall slopas, så att fler kan bli visstidsanställda. Men då skapar man en arbetsmarknad där anställda på små företag ställs utanför lagen om anställningsskydd. På tiotusentals arbetsplatser kommer det att finnas endast personal som står utanför den här lagen. I utskottet har socialdemokraterna insett att förslaget kanske inte är så genomtänkt. Därför föreslår man att en referensgrupp tillsätts som skall följa den här anställningsformen. Sedan kan man utvärdera detta efter tre år. Vad man då gör är att man skapar en frizon, där arbetsgivare kan anställa människor utan anställningsskydd och där fackliga organisationer inte får förhandla om anställningsformen. Det här skall gälla under minst tre år. Det är inte utan att mina tankar dras till ett annat löntagarfientligt förslag, nämligen Moderaternas förslag om att undanta alla från arbetsrättsligt skydd under två år. Den socialdemokratiska regeringen och dess variant blir: Vi undantar en del under minst tre år. Nej! Det enda anständiga är att dra tillbaka det här förslaget. Vidare innebär förslaget att arbetsrätten inte kommer att vara lika för alla. Arbetsgivare kan t.ex. ställa krav på att försämringar i anställningsskyddet skall ske för att man skall nyanställa. Hurdå? Jo, genom att man, enligt förslaget, flyttar ned förhandlingsrätten till det lokala facket. Många lokala fackliga organisationer kommer att tvingas kohandla om anställningstryggheten. Det lokala facket kan komma att få välja mellan kolera och pest. Är det acceptabelt, Ulrica Messing? JämO har pekat på att kvinnor blir sämre behandlade än män när avsteg görs från den legala turordningen och avtalsturlistor upprättas. Med det nu liggande förslaget öppnas för fler undantag som säkert kommer att drabba kvinnor i fertil ålder, men även invandrare, arbetsskadade, äldre och funktionshindrade. Hur motiverar Socialdemokraterna det förslaget? Förslaget innehåller också vissa embryon som är ganska bra. Ett sådant är att man föreslår att deltidsanställda skall få företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Det är bra, och det har vi under lång tid motionerat om. Men varför begränsar man företrädesrätten till arbetsplatsen och inte till driftsorten? Vilka är skälen till det? Beträffande all annan företrädesrätt används ju driftsortsbegreppet. Varför finns det inga krav på att arbetsgivarna skall samordna arbetsuppgifterna så att det blir reella möjligheter för alla deltidsanställda att få fler timmar? Och varför finns det inga krav på kompetensutveckling så att alla deltidsanställda, av vilka de flesta är kvinnor, verkligen blir aktuella för tjänster med högre sysselsättningsgrad? Det räcker inte med bara ett tandlöst förslag om rätten till fler timmar, utan möjlighet måste också skapas att utnyttja den rätten. Det måste vara en rätt. Det finns också ett förslag om en bortre gräns för vikarier, och det är mycket bra. Men det här är begränsat till enbart vikariatsanställningar. Det innebär att arbetsgivare i princip kan fortsätta att koppla visstidsanställda på varandra i mer än åtta år, vilket bl.a. LO påpekar i sitt remissvar. Varför inte tidsbegränsa alla former av visstidsanställningar så att arbetsgivarna inte kan spekulera i att koppla ihop vikariat med säsongsarbete, tillfällig arbetsanhopning, överenskommen visstidsanställning osv.? Som förslaget nu är utformat blir det bara en halvmesyr. Vi menar att tidsbegränsningar skall omfatta alla former av visstidsanställningar och att tidsgränsen skall vara maximalt 18 månader. Vi i Vänsterpartiet säger: Visst är det dags att reformera arbetsrätten. Det behovet är ganska klart och beror bl.a. på att en rad nya anställningsformer vuxit fram som inte täcks in av den nuvarande lagen om anställningsskydd. Då handlar det bl.a. om visstidsanställningar i alla former. Det handlar också om det nya med entreprenadskap, konsulter och inhyrning av arbetskraft - hela den form som vuxit fram vid sidan av det gamla arbetsrättsliga komplexet. Vi menar att arbetsrätten skall ses över, bl.a. därför att kvinnors villkor på arbetsmarknaden så markant skiljer sig från männens. I Sverige har vi inte bara en segregerad arbetsmarknad i Sverige, utan vi har också segregerade arbetsvillkor mellan könen. Kvinnor finns på visstidsanställningar, får en mindre del av kompetensutveckling, särbehandlas i samband med avtalsturlistor m.m. Vi menar också att arbetstagarnas inflytande på arbetsplatser och i arbetslivet måste säkras och utvecklas. Demokratin får inte göra halt i dörren in till arbetsplatsen. Vi menar att den diskriminering som förekommer av olika grupper i arbetslivet är oacceptabel och måste angripas. Vi föreslår en förstärkt och utvecklad arbetsrätt. Men vad får vi i stället? Jo, det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det leder i rakt motsatt riktning. Det innebär att otryggheten ökar, att inflytandet minskar och att visstidsanställningarna ökar. Det öppnar för en fortsatt och grövre diskriminering i arbetslivet. Det ökar arbetsgivarnas makt och utrymmet för godtycke i arbetslivet. För mig, som under många år i fackföreningsrörelsen haft ett gott och nära samarbete med många socialdemokrater, är det smärtsamt att konstatera att det är en socialdemokratisk regering som nu lägger fram dessa löntagarfientliga förslag och att det kan gå så illa att det är en socialdemokratisk riksdagsgrupp som släpper igenom det här i riksdagen. Det här är ju arbetarrörelsens hjärtefråga. Det handlar ju om tryggheten i anställningen och om makten i arbetslivet. Socialdemokraterna har ju inte presenterat ett enda godtagbart eller sakligt skäl för sina försämringar. Det här kan bara tolkas - och det tolkas också av stora delar av fackföreningsrörelsen - som en ideologisk nyorientering med starka borgerliga förtecken. För att ge alla socialdemokratiska riksdagsledamöter en chans att besinna sig kommer jag att yrka bifall till en rad av våra reservationer, nämligen reservationerna nr 2, 7, 10, 15, 20 och 25, dvs. inte alla våra reservationer, men nästan alla. Jag gör det här, trots att jag vet att kammaren har ett mycket pressat tidsschema.

Jag har alltså fortfarande en förhoppning om att den här riksdagen skall kunna visa fackföreningsrörelsen att det finns en vänstermajoritet i riksdagen som lyssnar på de väljare som faktiskt röstade fram en vänstermajoritet och två partier som båda gick till val på att återställa arbetsrätten. Och det gjorde vi ju, gemensamt. Men sedan presenterar då i dag det ena partiet, nämligen Socialdemokraterna, en återställare av återställaren, som Kjell Ericsson, Centerpartiet, tidigare uttryckte det i dag. Det här är tvärtemot det vallöfte Socialdemokraterna gav i valet, och jag tycker att det är beklagligt. Men som sagt: Om en timme eller så finns det möjlighet att visa att man har ändrat sig.

Herr talman! Efter denna högtidliga och tekniska seans kanske det är något förmätet att bryta in. Huvudelden har ju varit riktad framför allt mot regeringen och socialdemokraterna, men som medlem av arbetsmarknadsutskottet känner jag mig ändå föranlåten att ge någon synpunkt. Den gäller Ingrid Burmans tal om mytbildning. Min synpunkt är väl möjligen att hon för egen del också halkade in på det genom att säga att det är en myt att det skulle bli fler anställda med en reformerad arbetsrätt. Hon talar om en försämrad arbetsrätt, och min fråga blir: För vem? Som ett exempel på en förändring åt det håll som regeringen föreslår, och där vi i ännu högre grad från liberalt håll vill gå så att säga mera mittåt, säger hon att det är visstidsanställningar som ökar och tillsvidareanställningar som minskar. Det märkliga är att just detta som Ingrid Burman varnar för kommer att ske efter reformen ju redan har skett efter den återställare som Vänsterpartiet medverkade till. Det är väl då man funderar över hur det skulle kunna hjälpa till att öka tillsvidareanställningarna. Jag menar i stället att det är några saker som är bra, framför allt detta med en mer lokalt orienterad förhandlingssituation. Vi talar ofta om den lilla och den stora politiken här, och när det gäller arbetsrätten kan vi säga att den stora politiken ju också innehåller andra saker, t.ex. sjuklönesituationen som påverkar anställningsmöjligheterna. Där har ju Ingrid Burmans partiledare varit ute på något företagarmöte och sagt att det här med sjuklönehinder skall Vänsterpartiet vara med och undanröja, men också det har ju numera fallit.
Herr talman! Elver Jonsson tar upp det här med mytbildning. Det är mycket möjligt att Elver Jonsson inte har så stor tilltro till mig, men han kanske har större tilltro till den forskning som ganska entydigt har konstaterat just det jag sade i mitt anförande. Försämringar i anställningsskyddet och i arbetsrätten ger två effekter. En stark arbetsrätt gör att uppsägningarna skjuts upp i en lågkonjunktur och dröjer något i en högkonjunktur, och det här är ganska entydigt. Den andra effekten är att internationella erfarenheter - jag tänker då i första hand på Spanien, men det finns också andra exempel - visar att en avreglerad arbetsrätt ökar visstidsanställningarna på bekostnad av tillsvidareanställningar. Jag tror att det jag säger inte är omtvistat på något sätt, men däremot finns det en ideologisk diskussion i Sverige som bygger på tyckande, tro och antagande, och den förs ofta fram av SAF och av borgerliga partier. När det gäller förändringen av anställningsformer har Elver Jonsson gjort samma sak som jag. Han har konstaterat att visstidsanställningarna ökar i dag och att tillsvidareanställningarna minskar. Men vad Sverige då inte behöver är nya former av visstidsanställningar. De skulle bara bidra till att öka kaoset och människors otrygghet. När det gäller sjuklönen skall jag be att få återkomma i nästa replik.
Herr talman! Jag tror inte att Ingrid Burman behöver åka till Spanien eller läsa sofistikerade utredningar. Det räcker att bara titta på AMS-statistiken. Vi har fått denna förskjutning. Jag vill inte påstå att den enbart hänför till de s.k. återställarna, men det vore en myt att detta skulle kunna leda i bevis att tillsvidareanställningarna skulle öka om man återställer återställaren en gång till. Den bevisbördan åligger fortfarande Ingrid Burman.

Där har det skett en förbättring, men det är inte detsamma som att det är bra.
Herr talman! Som vanligt tycker Elver Jonsson om att tala historia med mig. Jag har litet svårt att orientera mig i den här historien, så den dialogen får vi ta någon annan gång. Jag tror inte alls att visstidsanställningarna har ökat eller minskat på grund av en återställare. Men just att de finns och att de ökar motiverar väl en översyn av arbetsrätten, som skall ha sin utgångspunkt i trygghet, i anställning, i demokrati, i inflytande och i kompentensutveckling. Jag har också sagt från talarstolen att just detta väl motiverar en ny översyn, men med andra utgångspunkter. Jag vill återkomma till det här med sjuklön. Elver Jonsson vet mycket väl att vi har lagt fram ett väl underbyggt förslag om att ta bort hela sjuklöneperioden för småföretagare. Det förslaget kommer upp till omröstning i kammaren i nästa vecka, och jag förutsätter att vi då får Elver Jonssons stöd för förslaget, eftersom han är en småföretagarvän.

Herr talman! Regeringens rubrik En arbetsrätt för ökad tillväxt står för att fler jobb skall skapas när de nya reglerna träder i kraft. Kommer detta att inträffa, herr talman, har regeringen och statsrådet Ulrica Messing rätt i sitt påstående att detta medför nya jobb. Vi hoppas alla naturligtvis att detta skall vara fallet, men åtminstone jag och Miljöpartiet med mig är mycket tveksamma. Tror alla de människor som demonstrerade här utanför Riksdagshuset den 26 november att detta blir verklighet? Känner Therese Rajaniemi att statsministern har lyssnat på henne? När jag skriver detta anförande ser jag på nyheterna att Therese har givit upp slaget om arbetsrätten, samtidigt som människor demonstrerar för en bibehållen arbetsrätt på flera platser runt om i Sverige. Folk blir helt naturligt mycket oroade när anställningstryggheten hela tiden ändrar karaktär. Det är viktigt att en stabil och långsiktig arbetsrätt kan tilllämpas både i konjunkturuppgångar och i konjunkturnedgångar. Det är av största vikt att en ändrad arbetsrätt inte leder till att en större mängd människor tvingas till otryggare anställningsformer. Regeringens förslag är mer av tillfällig karaktär, och därför måste arbetsrättens betydelse inför framtiden grundligt utredas, även efter att regeringens förslag i propositionen har gått igenom. Arbetsrättens funktion i företag med koncernstruktur måste ses över och samspelet mellan arbetsrätten och de socialrättsliga reglerna. Miljöpartiet vill att regeringen prioriterar regler för distansarbete i det fortsatta arbetet. Bl.a. gäller detta turordningsreglerna, där det är viktigt att skriva distansarbetsavtal. Herr talman! Det mest omvälvande i regeringens förslag är den nya överenskomna visstidsanställningen. I klartext innebär detta att arbetsgivaren oberoende av det sammanlagda antalet anställda ständigt kan ha fem anställda med tidsbegränsad anställning utan att behöva motivera detta. Tidsbegränsade anställningar ger generellt ett svagare skydd mot könsdiskriminering. Diskriminering på grund av graviditet eller familjeansvar är en realitet. Jämställdhetsombudsmannen har under de senaste åren fått en enorm ökning av ärenden att granska. En stor del av dessa gäller kvinnor som känner sig diskriminerade. De får t.ex. inte förlängd anställning när de blir gravida. När inga skäl behöver redovisas för att en provanställning avbryts eller för att ett nytt vikariat inte erbjuds är det svårt att komma åt diskrimineringen. Herr talman!

När det gäller en bortre gräns för vikariat tillstyrker vi förslaget, men vi vill understryka vikten av att bestämmelsen utformas så att treårsgränsen kommer att omfatta även s.k. mixade anställningar, dvs. sådana anställningar där vikariat kombineras med andra typer av visstidsanställningar. Vi anser att regeringen måste följa upp arbetsgivarnas hantering av denna fråga och inom en viss tid återkomma med en utvärdering. När det gäller uppsägningstiden, herr talman, delar vi regeringens bedömning att en regeländring som den föreslagna kan underlätta nyanställning av äldre arbetslösa. Den föreslagna regeln kan emellertid komma att innebära att rörligheten på arbetsmarknaden för äldre arbetstagare minskar. Vi anser därför att regeringen bör införa en dispositiv lagregel, som kan frångås genom kollektivavtal, innebärande rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete. Vi kommer då till företrädesrätten till återanställning, som är en mycket viktig del av anställningsskyddslagens regelsystem. Eftersom arbetsgivaren har möjlighet att när som helst säga upp personal på grund av arbetsbrist leder en förkortning av återanställningsrätten direkt till en försvagning av anställningsskyddet. Den föreslagna ändringen kommer att slå särskilt hårt mot föräldralediga kvinnor, särskilt om man samtidigt utvidgar möjligheterna till kortare visstidsanställningar. Vi avstyrker därför regeringens förslag. När det gäller företräde för deltidsanställda anser vi att det är ett värdefullt tillskott till de arbetsrättsliga reglerna. Bestämmelsen måste dock stärkas på så sätt att det blir en rättighet för de deltidsanställda att få företräde till en vakant tjänst. I dag arbetar endast 9 % av manliga arbetstagare mindre än 35 timmar i veckan. Motsvarande för kvinnor är 40 %, och många av dem vill arbeta mer. Herr talman! Miljöpartiet tycker att utskottet skulle kunna lyssna på våra förslag om tillägg till överenskommen visstidsanställning, bortre gräns för vikariat m.m. Herr talman! Trots att företagarna själva ofta säger att arbetsrätten inte är det största hindret för att skapa nya anställningar driver en socialdemokratisk regering nu igenom förändringar i arbetsrätten. Det är svårt att förstå varför. Vi miljöpartister står för en politik som är hållbar på såväl lång som kort sikt. Därför vill vi ha en arbetsrätt som underlättar för människorna och för företagarna men som inte ställer människor utanför arbetslivet helt skyddslösa. Det finns i dag många som siar om framtidens arbetsmarknad. Många talar om ett kunskapssamhälle som närmar sig i rasande fart. Andra talar om ett tvåtredjedelssamhälle, som vi befarar. Någon har sagt att det är samma samhälle alla talar om, men att skillnaden är om man befinner sig innanför eller utanför murarna. Herr talman! Arbetsrätten skapades under förhållanden då människor behövdes i produktionen. Arbetsrätten förändras nu i en tid då alltfler utdefinieras som onyttiga. Vi måste akta oss, så att vi inte skapar ett samhälle där människor som säger sin mening på arbetsplatsen kan sorteras bort. Vi måste akta oss, så att vi inte skapar en arbetsrätt för den högutbildade 35-årige mannen, som är den som alltför ofta blir norm i samhället. Det kanske beror på att det är den sortens medarbetare som är i majoritet på departementen. Inte finns det väl så många i förtid utslitna 60 åriga kvinnor bland ministerns rådgivare? Som småbarnsmamma kanske statsrådet Ulrica Messing kan inse att det kan vara just hennes väninnor som riskerar att bli utan arbete med nya regler för evighetsvikariat. Skall man tänka på att vi vill ha jämställdhet mellan könen blir det kanske svårt att ta fram ett sådant här förslag. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservationerna nr 3, 11, 13, 21 och 26.

Herr talman! Arbetet med arbetsrättslagstiftningen har under de senaste åren utvecklats till en ganska sorglustig historia. Fyrpartiregeringen genomförde som bekant en del förändringar av den dåvarande arbetsrättslagstiftningen. Socialdemokraterna som då befann sig i opposition opponerade oerhört häftigt. Det här blev en betydande valfråga och en fråga som kunde förena fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet och som spelade en stor roll i det arbetet. Man lovade att om man bara kom tillbaka till regeringsmakten skulle lagstiftningen rivas upp. Så kom man då i regeringsställning och man rev mycket riktigt upp de förändringar som hade genomförts. Dock var man inte i regeringen helt tillfredsställd med lagstiftningen. Man insåg att den kanske inte i alla delar var helt genomtänkt, men den hade fungerat bra i valrörelsen. Man tillsatte en kommission i förhoppning om att parterna själva skulle kunna enas om de förändringar som regeringen inte mäktade genomföra. Kommissionen misslyckades. Ingen av parterna kunde ställa upp på kommissionens förslag. Regeringen hade gång på gång under den här processen hotat parterna med lagstiftning om en uppgörelse inom ramen för kommissionen inte kom till stånd. Trots detta försökte regeringen ytterligare en gång, den här gången med en särskild medlargrupp. Inte heller detta lyckades. Efter många om och men kom det ett halvhjärtat förslag som har ganska få anhängare med däremot väldigt många olika kritiker. Kanske är det åtminstone ett tillfälligt slut på regeringens slalompolitik när det gäller arbetsrätten som vi är med om i dag. Diskussionen om arbetsrätten har huvudsakligen som jag ser det förts utifrån en gammal föreställning och vid en välkänd frontlinje. I den här föreställningen står okänsliga arbetsgivare som helst vill ha otrygga anställda mot en arbetstagarsida som organiserar förment utbytbara kuggar i en gammal industristruktur. Finns det behov av att underlätta för nya jobb? Ja, det är självklart. Alla tycker att vi behöver ta fram nya jobb och att vi behöver vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för nya jobb. Tittar man på den verktygslåda som vi som politiker har till vårt förfogande finns det några saker vi kan göra. Vi kan ge stöd, vi kan bidra till utbildning, vi kan ändra skatteregler, vi kan underlätta i byråkratin osv. Det finns ett antal instrument till förfogande. Jag tror att frågan om arbetsrätten är ett av de verktyg som måste användas om vi påtagligt skall kunna sänka den mycket höga arbetslösheten. Det måste till förändringar, och det måste till ytterligare förändringar i förhållande till det förslag som regeringen har lagt fram och som majoriteten i utskottet nu har ställt sig bakom. Dagens arbetsrätt är, även efter de förändringar som nu görs, utformad för den traditionella industrin och framför allt för en helt annan tid än vår tid och framtiden. Dagens arbetsplatser ser helt annorlunda ut. Vi vet väldigt litet om hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut, men man kan ana att många av de tillkommande jobben inte bygger på en traditionell relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det blir mer av kontrakt, mer av entreprenader, mer av konsulttjänster. Arbetstagare kommer långt ifrån alltid att vara knutna till en och samma arbetsplats. Arbetstiderna kommer att variera både vad gäller förläggning och mängd. Vi vet att vi arbetstagare nästan aldrig kommer att vara enkelt utbytbara, om vi någonsin har varit det. Det går som jag ser det inte att bita sig fast vid en arbetsrätt som har allt mindre relevans på arbetsmarknaden. Dagens arbetsrätt, herr talman, är som jag ser det främst en rätt för dem som har arbete. Att arbetsrätten diskuteras ganska ensidigt handlar om att de som drabbas av arbetsrättens avigsidor inte har någon röst i debatten. De människor som inte har fått jobb i de företag som inte existerar eller de företag som inte har utvecklats finns inte i de stora demonstrationstågen. De som inte har kommit in på arbetsmarknaden på grund av arbetsrätten vet kanske inte alltid vad skälen till detta är. Jag menar att arbetsrätten är ett sådant vanligt skäl. I stället för att ordna arbetsrätten för att underlätta för nya jobb fastnar regeringen i en diskussion om i vilken turordning människor skall förlora jobbet. Det görs samtidigt som antalet långtidsarbetslösa, alltså personer som har varit utan jobb under minst två år, ständigt ökar. När budgeten presenterades hade 147 000 personer varit arbetslösa under längre tid än två år. Och bara under det senaste året, sägs det i budgeten, har antalet ökat med 11 000 personer. Det här borde få oss att fundera. Jag tror att arbetsrätten spelar roll. För det finns det också visst belägg i forskningen. Långtidsarbetslösheten blir lägre, man får en snabbare rotation bland dem som är arbetslösa och det blir lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Kristdemokraternas uppfattning är självfallet inte att en förändring av arbetsrätten ensam kan lösa arbetslöshet och tillväxtproblem i Sverige. Men jag tror att förändringar i arbetsrätten är en väldigt viktigt pusselbit i den mosaik som fordras för att skapa ett bättre klimat för företag och för företagande. Det som till sist är det enda som ger jobb, trygghet och välfärd är ju nämligen när enskilda människor anser det vara mödan värt att starta ett företag, att anställa människor eller att utvidga ett företag som är befintligt. Arbetsrätten tror jag spelar en roll i det sammanhanget, men det fordras också åtgärder för att öppna den privata tjänstesektorn och för att genomföra skatteförändringar som uppmuntrar investeringar i företag. Det handlar om avbyråkratisering, satsning på forskning och andra åtgärder som måste till för att bryta den förödande massarbetslösheten. I det betänkande som vi nu diskuterar har socialdemokraterna slagit fast att utformningen av arbetsrätten har betydelse för nyanställningar och nivån på arbetslösheten. Det är ett ganska intressant konstaterande efter det resonemang som fördes under föregående period. Det gör man inledningsvis i betänkandet där det heter att de förslag som regeringen har lagt fram just syftar till att underlätta nyanställningar och att minska arbetslösheten. Man konstaterar alltså att arbetsrättslagstiftningen har betydelse för hur många människor som saknar arbete. Då blir det en diskussion om hur långt man skall gå i det här sammanhanget. Jag menar att socialdemokraterna inte har gått tillräckligt långt för att ställa sig på de människornas sida som saknar arbete i dag. Vi kristdemokrater har i motioner föreslagit en återgång till de regler som infördes av fyrpartiregeringen under den förra mandatperioden. Vi vill också förlänga den maximala tiden för visstidsanställning till 24 månader. Det vi vill komma åt är att många, framför allt ungdomar, rutinmässigt sägs upp inför sexmånadersdagen av sina anställningar. Många fler skulle kunna få fotfäste på arbetsmarknaden om man ostört kunde jobba upp till 24 månader på en arbetsplats och skaffa sig den erfarenhet som det innebär att ha ett arbete. Vi tycker att det finns mycket goda skäl att tillsätta en parlamentarisk utredning som får i uppdrag att se över arbetsrätten och lägga fram förslag till en arbetsrättslagstiftning för 2000-talet i den miljö som jag tidigare har diskuterat med mycket stora förändringar på arbetsmarknaden och arbetsplatserna. Det här betänkandet präglas, liksom Socialdemokraternas politik plägar göra, i stora delar av ett tänkande som tar sin utgångspunkt i kollektivet, inte i den enskilde. Det tar sig bl.a. uttryck i att man på arbetsplatser som saknar kollektivavtal inte skall få den rätt man har på annat håll, nämligen att sluta avtal om avvikelser från anställningsskyddslagen. Att på detta sätt sätta organisationer före individer är en socialdemokratisk sjuka som vi känner igen från många andra håll. Den överordnade instansen förväntas begripa bättre än enskilda personer, som känner problemen och förutsättningarna i detalj. Vi kristdemokrater lutar oss mot den s.k. subsidiaritetsprincipen, som går ut på att man lägger besluten på i vid mening lägsta möjliga effektiva nivå. Vi vill alltså föra ned förhandlingsrätten så långt det är möjligt och ge parterna på den lägre nivån det stöd och den hjälp som behövs för att detta skall fungera. Herr talman! Vi kristdemokrater står självfallet bakom alla de kristdemokratiska reservationerna, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservationerna 1, 6 och 30. Jag konstaterar också att kammaren nu är betydligt mer välfylld än då jag började mitt anförande.